Herr talman! För undvikande av missförstånd vill jag först säga att jag aldrig har anklagat utskottet för att inte ha arbetat tillräckligt snabbt när arbetet verkligen kom i gång. Vi har haft en vecka på oss för att klara av hela detta stora arbete, och det är väl så snabbt som det över huvud taget är möjligt att prestera någonting av det slag det har gäller. Nej, den anklagelse som jag riktade, och som jag tror att också övriga talare från oppositionssidan har framfört, var riktad mot regeringen för att inte ha lagt fram en proposition den första dagen då detta var möjligt. Det var där vi fick en månads försening. Utskottsordförandens anklagelse mot oppositionspartierna och inte minst mot centern var så formad att han nära nog avkrävde oss ansvaret för den politik som bedrivs här i landet och att det var vi som var ansvariga för att det inte skedde någonting på det här området. Det menar jag är helt orimligt. Det måste ju ändå vara regeringen som har ansvaret. Första gången som oppositionspartierna hade möjligheterna att agera var ju den första dagen som riksdagen var samlad, och då agerade vi också på det sätt som var möjligt. Men om den proposition som nu har sambehandlats med motionerna hade legat färdig den gången, så skulle vi rimligen också ha varit färdiga åtminstone en månad tidigare. Och jag vill än en gång säga att jag tror att den månaden hade varit mycket väsentlig. Det är väl ändå inte så, herr Ekström, att regeringspartiet menar att det är bra om de här åtgärderna börjar verka fram på sommaren? Avsikten har väl rimligen varit att de skulle få effekt snarast möjligt. Med hänsyn till formaliteterna är det inte möjligt att få full effekt av dem den goda vintern till trots — den måste naturligtvis vara en ljuspunkt i det här sammanhanget. Det är en feltolkning herr Ekström gör när han säger att jag har ondgjort mig över beredskapsarbeten och omskolning. Det har jag aldrig gjort. Jag har sagt, att när vi har 71 000 personer arbetslösa och ungefär lika många i endera omskolning eller beredskapsarbete, måste den fulla sysselsättningens politik som sådan ha misslyckats. Det är vad jag har sagt i det sammanhanget, och det tar jag inte tillbaka. Herr Ekström tog upp frågan om priset för de föreslagna åtgärderna. Jag sa att det inte tjänar så mycket till att diskutera priset, eftersom ingen kan säga vad dessa åtgärder slutligt kostar. Det vidhåller jag. Man kan säga att arbetsgivaravgiftens slopande kostar så och så mycket på en månad. Men om det är riktigt som man säger i den socialdemokratiska vulgärpropagandan, att detta leder till att man ökar inkomsterna för företagen, måste ju finansministern rimligen ta in en ganska god del äv detta i skatt, vilket reducerar det här paketet. Nu tror jag inte att det annat än i undantagsfall är på det sättet att inkomsten ökar i samma mån. Den verkliga effekten av detta förslag är emellertid att företagen inte behöver friställa människor i den utsträckning som man annars kommer att göra. Jag vill ännu en gång understryka att skillnaden mellan vår syn på den här problematiken och regeringens är att regeringen menar att man skall pressa företagsamheten så långt att det brister och sedan ta hand om de arbetslösa. Det är väl gott och väl att man gör det, men det vore rimligen bättre att man vore ute i tid för att så långt det är möjligt skapa förutsättningar för att behålla dessa människor i deras ordinarie sysselsättning. Det är effektivare, billigare och bättre för de människor det är fråga om. Att dessa åtgärder kommer att leda till en större underbalansering av budgeten är vi fullt medvetna om. Jag kan redovisa siffror för de gångna åren, då vi haft en underbalansering av mycket stora mått också under en högkonjunktur. Skall man någon gång ha en underbalansering, är det väl rimligt att ta den i en konjunktur som den vi nu har. Slutet av herr Ekströms anförande — en rätt avsevärd tid använde han till det — var en vidräkning med centerpartiet. Jag undrar om det inte vore klokt av herr Ekström och även andra socialdemokrater att också när det gäller kritiken mot centerpartiet tillämpa begreppet ”lagom”.

Herr talman! Det bär mig nästan emot att gå i polemik med finansutskottets ärade ordförande. Jag har alltid funnit honom konciliant och måttfull i både yttranden och åthävor. Jag känner inte riktigt igen honom i dag.

Hade det funnits någon som helst vilja från den socialdemokratiska regeringens sida att få till stånd samlande lösningar, är jag säker på att det hade framställts förslag till finansutskottet och dess ordförande som inneburit möjligheter till sådana lösningar. Jag tror att det då också hade gått att få fram någonting av detta. Vad som var det väsentliga felet är ju att det inte fanns något samlande förslag från regeringens sida som riksdagen kunde ta upp till behandling vid höstriksdagens början. Det är detta som vi från oppositionens sida har varit mycket mycket illa berörda av, detta att regeringen inte kom med förslag som var angelägna så att man kunde handla snabbt. Jag vill också säga att när vi inom utskottet — det vet ju herr Ekström mycket väl — försökte få en behandling i den ordning som skulle ha varit nödvändig för att få snabba beslut, fälldes ju sådana yttranden som att det från vår sida bara var jippon osv. Det är alldeles självklart att man under sådana förhållanden har fått klart för sig att det inte fanns något speciellt intresse att få till stånd några samlande lösningar. Jag är ganska oroad av att herr Ekström kan ta i sin mun sådana uttalanden som att det inte är säkert att våra stora förslag skulle kunna ge en enda arbetslös person arbete. Å ena sidan är de här lösningarna stora och kostbara men å andra sidan vill herr Ekström inte tillmäta dem någon betydelse. Det är alldeles självklart att vi som ser praktiskt på tingen har en annan uppfattning. När herr Ekström sedan ger sig in på bedömningen av konjunkturpolitiska uttalanden från partiledare och andra, tror jag att herr Ekström har gett sig ut på ganska tunn is. Han kommer nog att bli motsagd på den punkten. Det har ju faktiskt funnits många uttalanden som har gett anledning till att man måste förstå att man från oppositionens sida verkligen har påtalat att läget har varit betydligt mera allvarligt än vad som har framkommit från regeringens sida. Om herr Ekström tyckte att jag sade att skillnaden, gapet, mellan ett pris med moms på 15 procent och 11 procent är 4 procent, vill jag påminna om att jag sade att det också blir 4 procent. Jag har nämligen den uppfattningen att vårt lands affärsmän känner så stort ansvar att de verkligen utnyttjar en momssänkning till att sänka priserna och inte stoppar de där prisskillnaderna i egen ficka. Jag tror att vi skall hålla den svenska affärsvärlden räkning för att vara ärlig och uppriktig i sitt handlande.

Herr talman! Ett av herr Ekströms huvudargument var att oppositionen hade blivit efterklok och att det egentligen inte har sagts någonting som utgör stöd för våra försök att åberopa ett större förutseende än det som regeringen har visat. Men man kan läsa den reservation som vi gemensamt från borgerligt håll avgav i våras i samband med att kompletteringspropositionen behandlades. Jag kan citera några meningar för herr Ekström. ”I motioner från nämnda partier under allmänna motionstiden” — dvs. redan i januari — ”förordades också en något mera expansiv ekonomisk politik under 1971 än vad som förutsattes i finansplanen. Utskottet konstaterar att utvecklingen under den gångna delen av 1971 i stort sett bekräftat riktigheten i den bedömning, som gjordes i dessa motioner. Vad som nu främst oroar är ökningen av arbetslösheten. Med hänsyn till de säsongmässiga variationerna i arbetskraftsefterfrågan kan man befara att arbetslösheten blir mycket omfattande under vintern 1971/72, om inga särskilda åtgärder vidtas.” Man kan ju gräla om hur kloka och förutseende vi var den gången. Jag tycker ändå att det finns belägg för vad vi har försökt säga, nämligen att vi på ett tidigt stadium varnade för de problem som faktiskt också har uppstått. På det mera konkreta planet yrkade vi på lättnader i kreditpolitiken, ett allmänt frisläppande av investeringsfonder och framför allt en skatteutredning för att ge ekonomiskt stöd och stimulans. Vi krävde att konjunkturreserven i fråga om bostadsbyggande skulle utnyttjas samt att man skulle göra något åt marginalskatterna. Allteftersom det har blivit klart att denna bedömning, som vi gjorde redan i januari, var ganska förnuftig, har kraven självfallet vunnit ökad skärpa. Jag tycker att herr Ekström, i stället för att höja rösten så oerhört, då skulle erkänna att oppositionen här faktiskt hade rätt, trots att den inte alls har de utredningsresurser till sitt förfogande som en finansminister har. Det fanns också i herr Ekströms anförande en litet ironisk släng om att oppositionsledarna hade enats om att man skulle sänka räntan, vilket ju ankommer på riksbanksfullmäktige. Oppositionsledarna sade väl att riksdagen skulle uttala sin mening. Däremot sade regeringen i sitt lilla pressmeddelande i början av riksdagen att regeringen hade beslutat bl.a. att industrin får emissionstillstånd för obligationslån. Så vitt jag vet är det faktiskt riksbanksfullmäktige, herr Ekström, som beslutar i den frågan. Om vi nu skall prata om sådana bagateller, var regeringens uttalande präglat av större självförhävelse än vad oppositionen någonsin har gjort sig skyldig till i ett sådant avseende. Herr Ekström påstod också att utskottet har arbetat så fort det har kunnat. Det är möjligt, men i så fall kan ni inte arbeta något vidare snabbt, vilket är beklagligt. Herr Ekström ironiserar över att oppositionen vill föra ”kvartalspolitik”. Det låter ju litet kritiskt som begrepp. Men vi skall ändå inte tappa bort, att vill man föra en förnuftig ekonomisk politik, måste man vara beredd till snabb handling. Man får inte begagna den fördröjningstaktik som herr Sträng har använt sig av under hela detta år. Det talades inte bara om ”kvartalspolitik” utan även om ”äventyrspolitik”. Fråga de arbetslösa, om de hade uppfattat det såsom ”äventyrspolitik” att uppfylla de krav som i våras framställdes från oppositionen. Jag tror att Ni på den frågan får svaret, att är detta ”äventyrspolitik”, är det ett lustigt och bra äventyr som oppositionen vill genomföra. Oppositionens program ansågs alldeles för dyrt för närvarande. I likhet med herr Löfgren konstaterar jag den något ologiska uppläggning som herr Ekström gör. Å ena sidan säger han att inte en enda arbetslös kommer att få anställning med oppositionens program. Å andra sidan säger han att det är fantastiskt dyrbart, så att hela landet skulle vackla i sina grundvalar om oppositionens program genomfördes. Till nästa replik, herr Ekström: Välj en av dessa två linjer, inte bägge! Herr Ekström påstod att jag hade en lång lista över alla nackdelar med selektiva åtgärder. Vad jag sade var att selektiva åtgärder behövs. Men vi skall inte låta selektiva åtgärder dra för stort lass, utan de skall vara ett stöd till allmänna ekonomisk-politiska åtgärder. Eftersom det tycks vara så på regeringssidan, att man inte har insett att det finns några nackdelar alls, gjorde jag en viss granskning av de problem som faktiskt finns på detta område. Och, herr Ekström, om nu hela denna lista var helt fel; varför har då socialdemokraterna i skatteutskottet skrivit så som jag angav att de hade skrivit, nämligen att det med hänsyn till det virrvarr som skulle uppstå var helt otänkbart att genomföra en differentiering av arbetsgivaravgiften på det sätt som vi har resonerat om? Herr Ekström förklarade att oppositionen var omedgörlig, herr talman. Herr talmannen, som inte var med i vårt finansutskott, kan ju få en känsla av att här har förekommit förfärligt stora erbjudanden från regeringen om att göra både det ena och det andra. Jag kan försäkra herr talmannen att herr Ekström inte har visat minsta medgörlighet. Är det någon här i kammaren som tror när de hörde herr Ekström från denna talarstol för en stund sedan att han var oerhört medgörlig i finansutskottet? Där fanns inte ett erbjudande, inte ett dugg. Men skulle herr Ekström för närvarande vilja visa litet medgörlighet kan han acceptera att vi har ett skattesystem i landet som medför en hel del svårigheter, och rösta med oppositionen för att få en skatteutredning; det vore en utmärkt medgörlighet på det praktiska planet.

Herr talman! Det är nästan rörande att höra dessa vädjanden om samförstånd sedan man hört att talarna så kraftfullt har dömt ut varandras förslag. Man undrar vilken av ståndpunkterna herrarna egentligen har i grund och botten. Socialdemokraterna har å ena sidan sagt att vi lever i ett fullsysselsättningssamhälle. Arbetslöshet — långvarig, omfattande — är inte längre tillåten. Å andra sidan har man tillåtit en stor arbetslöshet, som fortfarande växer. Men då måste det väl, herr Ekström, vara fel på något — antingen på vad man ideologiskt säger eller på den förda politiken — därför att de bägge sakerna ju inte stämmer. Socialdemokraterna måste ändra endera, så att vad de säger och effekten av deras politik går bättre ihop. Herr Ekström.s2nsåg mig fixerad vid Wallenbergs. Det är i så fall en negativ fixering. Andra är positivt fixerade vid Wallenbergs, och det är värre. Men jag kan ta någon annan av de 15 ledande finansfamiljerna eller de stora affärsbankerna och tala om deras företag. Är det verkligen rimligt att samtidigt som Skandinaviska banken ökar sin vinst i år med 90 procent skall av banken dominerade företag få alla dessa statliga bidrag, som regeringen och de borgerliga partierna vill ha, bidrag som i sista hand skattebetalarna får betala? Detta är en principiellt felaktig och mycket farlig linje, som socialdemokratin går allt längre in på. Vad gäller folkpensionärernas villkor borde herr Ekström veta att vårt parti från första början ansåg att planen för pensionstillskott var otillräcklig. Det ansåg också pensionärsorganisationerna. De krävde att planen skulle genomföras på fem och inte på tio år. Fortsatta förbättringar är nödvändiga. Både socialdemokraterna och de borgerliga partierna säger nej till vårt partis krav att mervärdeskatten skall tas bort på matvaror. Deras argument tycker jag inte är särskilt bärkraftiga. När man talar om statsfinansiella skäl vill jag understryka att vi krävt skärpningar av skatterna på stora förmögenheter, arv och gåvor, bolagsvinster m.m. som helt kompenserar statskassan för inkomstminskningen, om man tar bort moms på matvaror. Det handlar alltså här om vilka klasser och grupper i samhället som man vill lägga skatter på. Man måste välja mellan att antingen beskatta maten för barnfamiljerna, folkpensionärerna och alla löntagare eller att hårdare beskatta kapitalet. Vårt parti väljer den senare linjen: att beskatta kapitalet hårdare. Socialdemokraterna och de borgerliga väljer den förra linjen: att beskatta maten. Det har också anförts att det inte går att differentiera mervärdebeskattningen, dvs. att man skulle slippa skatt på vissa varor. Men i flera länder har man i mervärdebeskattningen olika skattesatser på olika varor, med lägre skatt på matvaror, och där verkar det att gå bra. Kravet på att mervärdeskatten skall slopas vinner stark anklang bland löntagarna och särskilt bland barnfamiljerna. Dess genomförande skulle innebära att matpriserna i ett slag kunde sänkas med 15 procent. Det betyder mycket i löntagarfamiljernas budget. Nu stiger livsmedelspriserna i stället kraftigt. Mervärdeskatten spelar härvid stor roll. Den höjning av momsen som de övriga partierna genomdrev vid årsskiftet betydde enbart den att man tog ut ca 1 000 miljoner kronor mera per år i moms på maten. Vid halvårsskiftet höjdes jordbrukspriserna med över 600 miljoner kronor. Nu skall de höjas igen med nära 300 miljoner. Det blir ytterligare flera hundra miljoner i ökad mervärdeskatt, som tas ut av familjerna. Om kravet att slopa moms på maten faller i riksdagen i den här omgången, så kommer det igen, var så säkra. Det är ett rättvisekrav, som kommer att vinna allt starkare anslutning.

Herr talman! Herr Ekström uppehöll sig mycket ingående vid min person i sitt anförande. Det var så ingående, att han uppenbarligen ägnat sig åt efterforskningar om vad jag gör och var jag håller till om nätterna. I och för sig är det kanske hedrande, men jag har litet svårt att förstå vad det har med politik att göra och vad det har att göra med hur vi skall gripa oss an den konjunktursituation som råder och den arbetslöshet, som jag hoppas oroar också herr Ekström. Måhända var detta en ny variant på den s.k. ”högerburen” — herr Ekström nickar instämmande, och då får jag väl uppfatta det på så sätt att ni redan upptäckt att den förra varianten inte var särskilt framgångsrik. Vilket intresse svenska folket har för vilken sovvagnskupé jag använt en viss natt på resa till en särskild plats återstår att se. Herr Ekström återgav en del citat. Herr Ekström hade fäst sig vid vad jag sade i samband med att vi lade fram vår motion. Det är riktigt att vi mycket högt prioriterat de åtgärder vi pekar på i vår motion, men jag har också offentligen — bl.a. i TV-utfrågningen — framhållit att vi var beredda att ta en diskussion om en allmän påspädning av köpkraften t.ex. genom en momssänkning. Vi sade dock att beslut i det avseendet fick anstå till dess att prövningen i finansutskottet kom till, varigenom vi skulle få ytterligare tid på oss för att bedöma hur hela situationen utvecklades. Det har antytts att det skulle vara fel att försöka göra en beräkning per månad av vad de av oppositionen föreslagna åtgärderna skulle kosta. Får jag då be herr Ekström, som har en annan utgångspunkt, gå upp i talarstolen och säga hur länge den nuvarande konjunktursituationen kommer att råda. Då kan vi multiplicera med antalet månader och få fram vad totalbeloppet blir. Jag är mycket spänd på herr Ekströms profetia i det avseendet. Det finns inget bättre sätt att mäta detta än att ange kostnaden per månad. Mot den beräkningen har herr Ekström klokt nog inte rest några invändningar. Med förlov sagt tycker jag nog ett herr Ekström och andra socialdemokrater skall vara litet försiktiga med den här sifferexercisen. Jag har frågat andra socialdemokrater och jag frågar nu herr Ekström: De socialdemokratiska åtgärderna har uppgetts komma att kosta 7 miljarder kronor. Hur mycket av dessa är statsutgifter och hur mycket pengar hoppas ni på den vägen kunna engagera i näringslivet och i samhället i övrigt? Varför använder ni den bruttosiffra som ni hoppas på och inte den nettosiffra som har med statsutgifterna att göra? Det intressanta från den här synpunkten är hur mycket vi kan tillåta oss och hur mycket vi inte kan tillåta oss. Sedan var herr Ekström så vänlig att han citerade vad jag sagt vid ett antal tillfällen under vintern, men vad herr Ekström inte tillåtit sig citera är vad vi uttalade i reservationen till finansutskottets betänkande nr 30 i våras i anslutning till den reviderade finansplanen. Där framhölls att utskottet finner det angeläget, ”att den ekonomiska politiken under de närmaste månaderna får en mera sysselsättningsfrämjande inriktning än vad som förutsatts i den reviderade finansplanen. Vad som därvid i första hand bör komma i fråga är stimulansåtgärder, som utöver sysselsättningseffekten också gör det möjligt att på sikt öka exportkapaciteten. Även om balansen i utrikesbetalningarna har förbättrats under innevarande år, är det alltjämt en viktig målsättning att höja kapaciteten och stärka konkurrenskraften inom näringslivet, särskilt inom den utlandskonkurrerande industrin. Utskottet instämmer i departementchefens uttalande att förbättringen i bytesbalansen i stor utsträckning får tillskrivas faktorer, som bara har temporär verkan.” — Och så kommer det. — ”Utskottet vill också understryka angelägenheten av att åtgärderna sätts in i så god tid att de hinner få verkan under hösten och vintern.” Det var alltså vad vi gav uttryck åt i det sammanhanget. Beträffande alla de här resonemangen fram och tillbaka som herr Ekström för får jag säga att det är smått rörande att höra herr Ekström förklara i flera omgångar att ytterligare åtgärder inte behövs och inte kan tillåtas. Sedan är det uppenbarligen inte så noga hur arbetslösheten utvecklas.

Herr talman! Herr Löfgren kände inte igen herr Ekström i dag och det är inte bara finansutskottets sansade ordförande som visar upp en annan bild i dag, utan det är också den tränade partipolitikern herr Ekström som slår rundpallar, så att han drar på sig repliker alldeles i onödan. Herr Ekström försökte måla bilden att oppositionspartiernas representanter bara skulle ha legat och sovit på badstränder och blivit brunbrända. Men det var ju herr Sträng som envisades med att hålla sig kvar i sin sommarstuga och vägrade att göra uttalanden. Jag har här en almanacka som beträffande arbetslöshetsstatistiken precis visar vad regeringen och vad oppostionen sade vid de olika tillfällena. Vi påpekade hela tiden — i april, maj, juni, juli och augusti — att regeringens bedömning var otillfredsställande, att arbetslösheten sannolikt skulle bli väsentligt större och att man måste vidta kraftiga motåtgärder. Vi fyllde i konkret med krav på räntelättnader, krav på kreditlättnader, krav på stimulanser för näringslivets byggnader och höjning av investeringsavdragen. Sedan kom på eftersommaren — när vi alla var litet brunbrändare, herr Ekström — kraven på en sänkning av löneskatten och sänkning av momsen. Men under hela sommaren fanns det en klar skillnad mellan den bedömning regeringen gjorde — även vid sitt extra sammanträde den 23 juli — och vad oppositionen sade samma dag och andra dagar. Nej, herr Ekström, felet var att herr Ekström stannade kvar vid den bedömning som var möjlig att göra i mars och inte låtsades om alla de mängder av dokument som kom efteråt. Jag gissar att herr Ekström någon kväll har varit på teatern och sett på föreställningen ”Stoppa världen, jag vill stiga av”. Det förstår jag om en så klok människa som herr Ekström vill göra i socialdemokratins läge just nu.
Herr talman! Jag är liksom herrar Löfgren och Helén faktiskt besviken på finansutskottet och finansutskottets ordförande. Jag är det särskilt mot bakgrunden av de stora förväntningar som jag själv en gång hade, som kammarens ledamöter känner till, då det gällde finansutskottets roll i svensk politik, dess möjligheter att fungera som ett självständigt och oberoende riksdagens budgetutskott. Det har nu blivit de spända förväntningarnas upplösning i intet. Tyvärr. Här fanns ändå en möjlighet för utskottet att göra en insats, och vad gjorde utskottet, herr Ekström? Jo, i själva verket saboterade man de försök som oppositionen gjorde för att få till stånd en behandling av förslagen så fort som möjligt. Och det rådde i allra högsta grad brådska när oppostionen lade fram sina förslag. Jag vill liksom herr Helén bestämt opponera mig mot skildringen av hur oppositionen har handlat under årets lopp, under sommaren och hösten. Vad hade vi, herr Ekström, för möjlighet att konkret aktualisera de förslag, som vi talade om under sommarens och höstens lopp? Oppositionen är utestängd från möjlighet att åstadkomma konkreta resultat. Vi kan begära, vi kan göra uttalanden och rekommendationer, men det första tillfälle vi hade att göra någonting i sak var den 14 oktober. Då åberopade vi en undantagsbestämmelse i riksdagsordningen, som en del talare har erinrat om. Först då fick regeringen ”eld bakom svansen”. Då blev det verkligen bråttom att åstadkomma någonting. Men därefter har finansutskottet saboterat och förhalat ärendets behandling under hela tiden fram till nu. Finansutskottet utgår ifrån att den pressrelease, som presenterades den 14 oktober, är överlägsen alla de förslag som oppositionen fört fram under sommarens lopp. Vidare påstår utskottet att tillfälliga skattesänkningar aldrig har prövats tidigare. Menar man att de aldrig prövats i Sverige eller menar man att de över huvud taget aldrig prövats tidigare? Man måste mena att de över huvud taget inte prövats tidigare. Men detta är uppenbart fel. Den nationalekonomiska expertisen är i stort sett ense om att sådana här åtgärder skall vidtagas för att åstadkomma konjunkturstimulans. Som exempel kan nämnas, att president Kennedy genomförde en sådan här åtgärd i början av 1960-talet, och flera andra regeringar har vidtagit motsvarande åtgärder. Den arbetsgrupp i OECD, som för ett år sedan utgav sin studie Fiscal Policy for a Balanced Economy, förordade just sådana här åtgärder för att åstadkomma en effektiv konjunkturpolitik. Även finansminister Sträng har som bekant själv förordat att skattevapnet skall användas för konjunkturpolitiska åtgärder i de direktiv, som han har givit den alltjämt sittande budgetutredningen.

Herr talman! Det skulle sannerligen behövas ett långt genmäle, för det är inte bara finansutskottets ledamöter som har uppträtt utan även partiledarna har tydligen haft någon anledning härtill. Man är besviken på mig och på socialdemokraterna i finansutskottet. Jag skulle ha givit en felaktig bild av vad som förekommit i utskottet, och vi skulle inte på något som helst sätt ha velat åstadkomma samförstånd. Vad var det då som inträffade? Den 14 oktober väcktes sju motioner, fem motioner från den borgerliga oppositionen och två motioner från vänsterpartiet kommunisterna. De borgerliga motionärerna ville få en snabbehandling av motionerna, och vi sade att detta var orimligt. Herrarna borde gå ut och fråga i näringslivet om det hade varit möjligt att få en snabbehandling så att en sänkning av momsen i realiteten skulle ha kunnat inträda den 1 november. Det var fullständigt orimligt. Den som begriper dessa frågor, och det gör många människor i näringsliv och handel här i landet, inser att det icke var möjligt. Vad hände sedan? Den 2 november slog ni igen dörren med en ordentlig smäll och sade att ni hade kommit överens på den borgerliga sidan. Det var en signal till oss att det inte fanns någon som helst anledning att försöka åstadkomma någon kompromiss. Så länge som det förelåg så många olika förslag från den borgerliga sidan trodde jag i egenskap av utskottets ordförande att det fanns en sådan önskan, men ni hade kommit överens om att momsen skulle sänkas med fyra procent, att arbetsgivaravgiften skulle tas bort temporärt, att en utredning skulle ske om skatten och att räntan borde sänkas. Det var inte mycket mer att resonera om. Det sades här att man inte känner igen mig. Jag vet inte vad det kan bero på. Herr Fälldin tog det så allvarligt och sade att jag forskar i vad han hade haft för sig i en sovvagnskupé. När herr Fälldin och jag har träffats i andra sammanhang har han visat att han har ett visst sinne för humor. Nu såg han så uppbragt ut när jag undrade om han var instängd tillsammans med herr Bohman. Ta det inte så bokstavligt! Det var inte så jag menade. Herr Fälldin var ju så bestämd den 14 oktober att momsen inte bör sänkas. Men så händer någonting vid er sammankomst i Jönköping. Om det var i en sovvagnskupé eller någon annanstans intresserar mig föga. Någonting måste ha hänt eftersom centerpartiet ändrade inställning i dessa frågor. Nej, ärade kammarledamöter, vi socialdemokrater har inte saboterat handläggningen av denna fråga. Jag upprepar att ni skall inte tro att åtgärder som man tror sig kunna sätta in den I november får en sådan verkan att det snabbt skulle ändra en situation. Det är icke på det sättet. Alla ekonomiska insatser har en ganska lång och efterdröjande effekt. Jag skulle här ha sagt att icke en enda arbetslös fått arbete genom de generella åtgärderna. Jag har aldrig sagt det. Jag har sagt att det går icke att bevisa att det är möjligt att bevisa någon bestämd effekt på arbetslösheten genom generella åtgärder. Däremot vet vi att om samhället har resurser och sätter in dem, går det också att påvisa att si och så många människor kan få arbete.

Jag har aldrig någonsin hört att det finns någon i finansutskottet, herr Löfgren, som har sagt att era förslag har varit jippon. Det är någonting som herr Löfgren måste ha hört någon annanstans vid något annat tillfälle. Herr Kristiansson i Harplinge är fortfarande av den uppfattningen att omskolningsverksamhet tydligen är ett visst misslyckande. Det är inte det! Vi kommer att få erfara under åren som följer, med ändrade strukturförhållanden i näringslivet, att det ständigt kommer att finnas människor som samhället måste ta hand om och omskola. Herr Burenstam Linder erinrade nu om vad man har uttalat tidigare i finansutskottet, i reservationer. Men vad ni icke har sagt någon gång, vare sig i mars eller i maj, är att ni hade krav på att momsen skulle sänkas och att arbetsgivaravgiften skulle sänkas. Och det är det som är de två viktiga elementen i det förslag som ni kom överens om den 2 november i år. Med vårt agerande vill vi verkligen åstadkomma åtgärder som inte står i strid med den långsiktiga målsättning som vi har. Herr Burenstam Linder erbjöd mig att rösta för en utredning om skattesystemet. Ja, herr Burenstam Linder, jag tackar givetvis för erbjudandet att få rösta, men jag skulle vilja fråga: Vilka erbjudanden har herr Burenstam Linder givit herr Hermansson i Stockholm att rösta för en stor skatteutredning? Det har ju sagts att herr Hermansson och hans parti skulle kunna tänkas rösta för en sådan utredning, men jag tror inte på det förrän vid det tillfälle då vi går till votering.
Herr talman! Herr Ekström verkade närmast försmådd. Han säger att ni slog igen dörren den 2 november och sedan fanns det inga förutsättningar för att kunna resonera. Jag vill fråga herr Ekström: Vilka möjligheter utnyttjade regeringspartiet därvidlag före den 2 november? Det var i alla fall närmare tre veckor. Såvitt jag vet, inga. Jag vill också fråga: Vilka kompromisslösningar erbjöds i utskottet? Såvitt jag har uppfattat, inga. Jag vill slutligen meddela att jag har icke sagt något nedsättande beträffande omskolningsverksamheten. När jag nu säger det andra gången hoppas jag att herr Ekström också uppfattar det. Men vad jag har sagt är att det ändå är orimligt att vi skall ha 70 000 arbetslösa och ungefär lika många i omskolningsverksamhet och i beredskapsarbete, och därvidlag hoppas jag att herr Ekström ger mig rätt. Han kan rimligen inte — det är jag ganska övertygad om — göra gällande att detta är eller bör vara ett normalt förhållande.

Herr talman! Jag vill först med en viss tillfredsställelse notera att herr Ekström nu har ändrat sin ton och sin framställning beträffande de generella åtgärderna. Tidigare sade han att inte en enda arbetslös kunde ges sysselsättning genom våra förslag. Nu säger han: Ni kan inte bevisa att era förslag kan ge en enda arbetslös arbete. Jag noterar att attityden nu i alla fall börjar ändra sig. Nu kan väl snart också herr Ekström inse att hans tidigare yttranden är ganska egendomliga. Om nu herr Ekström anser att våra förslag inte skulle ge en enda arbetslös arbete vill jag fråga: Vill herr Ekström inte tillerkänna dessa åtgärder en effekt, om de hindrar att en hel del företag behöver friställa ytterligare arbetskraft? Vidare har herr Ekström sagt att vem som helst väl kan begripa att det inte fanns någon möjlighet att vidta åtgärder så snabbt som vi i detta fall begärde. Ja men, herr Ekström, det finns väl många tidigare exempel från riksdagsarbetet på att när herr Sträng vill då går det mycket kvickt. Det tar ibland några dagar att fatta beslut som annars skulle kräva många veckor. Jag är ganska säker på att man, om man verkligen hade insett allvaret i den situation som vi befann oss i, hade kunnat få till stånd snabba lösningar. Om det dessutom hade varit så att regeringen dröjde med att komma med förslag till riksdagen därför att man hade tankar på att ta kontakt med oppositionen för att finna samlande lösningar, skulle jag möjligen ha kunnat betrakta detta som en förklaring till dröjsmålet. Men när det nu visar sig att man inte ens hade någon avsikt med sitt dröjsmål i detta sammanhang utan ville driva sin linje utan någon som helst hänsyn till möjligheten av en samverkan, framstår situationen ännu mer oförklarlig.

Fördenskull var vi tvungna att begära några timmars anstånd med att få fram vårt ställningstagande. Jag tror nog att herr Ekström, om han är uppriktig, skall göra det erkännandet att oppositionens representanter har handlat med stor energi för att verkligen medverka till att utskottsbetänkandet skulle komma fram på någorlunda rimlig tid.

Herr talman! Herr Ekström sade att utskottet inte har saboterat behandlingen av oppositionens förslag. Jag undrar då varför denna debatt förs så sent som i dag. Någon form av sabotage är det faktiskt när oppositionens förslag inte kommer till kammarbehandling förrän på detta sena stadium. Herr Ekström sade att det inte kan bevisas att de förslag till generella åtgärder som ni från oppositionshåll anfört skulle kunna ha en gynnsam effekt på sysselsättningen. Ja, jag vet inte vilka krav på bevisning som herr Ekström har, men jag tror att jag faktiskt kan bevisa det. Jag kan inte under min korta replik på tre minuter träda i bevisning härom, men om herr Ekström vill sammanträffa med mig senare, skall jag nog på ett avgörande sätt bevisa att det faktiskt är så att en sådan generell ekonomisk politik som vi förordat har precis de verkningar som vi har angivit. Hur är det egentligen, herr talman? Var det inte så för ett år sedan att herr Sträng föreslog att man skulle höja mervärdeskatten på vissa hushållskapitalvaror från 14 till 15 procent den I november? Man hade mycket bråttom; två månader innan den allmänna höjningen av mervärdeskatten skulle inträda måste vi, för att stabilisera ekonomin, göra en riksdagsutryckning och höja mervärdeskatten på dessa varor med 1 procent. Till att börja med, herr talman: Detta är väl om något kvartalspolitik, eller månadspolitik! Och om man kan vidta en sådan åtgärd för att stabilisera ekonomin då skulle man väl också kunna gå i omvänd riktning för att stabilisera den nu. Det är fullständigt riktigt att vi från oppositionssidan inte konkret framförde kraven på en sänkt mervärdeskatt och borttagande av arbetsgivaravgiften förrän när höstriksdagen började. Men det helt avgörande är ändå att vi från oppositionssidan har yrkat på en annan ekonomisk politik, mer expansiv än den som verkligen har förts. När allvaret med tiden blev allt större är det också självklart att de förslag som vi framförde — och framförde med betydligt större kraft än regeringen — tog en konkret form. Det är svårt att göra konjunkturbedömningar — det har jag sagt redan från början i den här debatten — och det kan vara en anledning till att vi inte redan i våras kunde framlägga förslag till exakt de olika åtgärder som utvecklingen sedan har visat att man bör genomföra. Det avgörande är att vi i våras — ja, redan i vintras — gjorde en riktig konjunkturbedömning. Sedan frågade herr Ekström: Vilka erbjudanden har herr Burenstam Linder gett herr Hermansson för att han eventuellt skulle rösta för en reservation angående skatteutredning? Jag har inte pratat med herr Hermansson om saken. — På tal om herr Hermansson, som talar väl för förslaget att sänka mervärdeskatten på mat — ett förslag som det kan ligga en del i — vill jag påminna honom om en sak. Herr Hermansson kanske skulle be att vi söker en närmare anknytning till EEC, eftersom man i EEC-länderna — dessa rysliga länder — faktiskt har en lägre mervärdeskatt på livsmedel än på andra varor.
Herr talman! Nej, herr Burenstam Linder, vi är för att man skall ta bort momsen på livsmedel; herr Burenstam Linder och hans parti är för inträde i EEC. De båda sakerna kan och bör icke förenas. Diskussionen om att finansutskottet skulle ha saboterat och fördröjt behandlingen av de borgerliga motionerna är väldigt meningslös. Det kan inte vara någon fördel att genomföra felaktiga borgerliga förslag något tidigare; det måste vara en nackdel ur allmän synpunkt. Dessutom vet de borgerliga mycket väl att det varken tidigare funnits eller nu finns någon majoritet för deras förslag. Talet om fördröjning är alltså helt löjligt. Det finns emellertid, herr talman, viktigare frågor att diskutera. Jag skall ta upp en av dem mycket kortfattat. Vänsterpartiet kommunisterna har länge fört fram kravet på en mer aktiv användning av de pengar som finns i AP-fonderna, i dag över 40 miljarder kronor. Den årliga tillväxten uppgår till 8 miljarder kronor — en siffra som kommer att öka undan för undan med fondens tillväxt. Vi har ställt kravet att en del av dessa summor skall användas för att skapa statligt ägda basindustrier i de områden som nu drabbas av avfolkning, framför allt skogslänen och i allra första hand Norrland. Genom anläggande av sådana industrier skulle man kunna bereda sysselsättning åt tiotusentals människor som nu tvingas flytta från den hembygd där de helst skulle vilja stanna kvar. Dessa basindustrier skulle bli kärnan i en allmän uppblomstring av näringslivet i dessa områden. Vårt parti är alltså för en annan användning av medlen i AP-fonderna än den nuvarande. Vi vill att dessa lönearbetarnas pengar skall användas för att öka lönearbetarnas inflytande i näringslivet och för att trygga en bättre näringsoch regionpolitik i landet. Från Landsorganisationens sida vill man som bekant också nu ha en annan användning av pengarna i AP-fonderna. Man vill att en del av medlen skall användas för inköp av aktieposter i privatkapitalistiska företag. Den linje vårt parti föreslagit anser vi ha betydande fördelar i jämförelse med den av LO föreslagna. Man slipper sammanblandning mellan lönearbetarnas och kapitalisternas pengar, man undgår höjda aktiekurser på fondbörsen som resultat av uppköpen, man undviker att stärka de kapitalistiska företagens och kapitalägarnas maktställning. I remissdebatten i november hade jag ett meningsutbyte med finansminister Sträng om en annan användning av AP-fonderna. Herr Sträng var då mycket negativ mot våra förslag och menade att det egentligen inte fanns några pengar att ta. Det skulle vara intressant att höra i den fortsatta debatten, om finansministern fortfarande har samma negativa inställning till en mera aktiv användning av AP-fonderna.

Herr talman! Här vidhåller ju fortfarande oppositionen att det skulle ha förelegat en onödig fördröjning från finansutskottets socialdemokraters sida när det gäller behandlingen av dessa ärenden. Det förhåller sig inte på det sättet. Dessa fem borgerliga motioner förelåg den 14 oktober. Vi satte omedelbart i gång med att på sedvanligt riksdagsmaner höra riksbankschefen, konjunkturinstitutets chef, arbetsmarknadsstyrelsen och finansdepartementet. Det är så vi går till väga i detta hus, och så har vi också gjort i detta sammanhang. Herr Burenstam Linder har nu varit tvungen att erkänna att man från oppositionens sida aldrig förrän den 2 november kom med ett gemensamt förslag om sänkt moms och borttagande av arbetsgivaravgiften. Han har erkänt det, och jag tycker att det är bra. Sådana förslag fanns inte tidigare, utan vad han säger är ”att man hela tiden hade talat om en annan ekonomisk politik”. Det är ett typiskt resonemang. En annan ekonomisk politik! Men vad den skulle innebära konkret fick vi veta först nu i höst. Till herr Axel Kristiansson skulle jag vilja säga att vad ni ägnade er åt från den 14 oktober fram till den 2 november var mest att uppta utskottets tid med procedurfrågor. Det var det stora och intressanta. Har aldrig någonsin herr Fälldin haft möjligheter att tala med herr Kristiansson och berätta litet om vilka kontakter som fanns mellan regeringspartiet och oppositionen under den tiden? Det hade kanske funnits anledning för herr Fälldin att berätta om det. Det var inga stängda dörrar som ni vill påstå. Men jag hävdar att ni stängde dörren i utskottet för alla samförståndslösningar, när ni den 2 november var så angelägna att sammankalla massmedia, press osv. för att tala om att nu var ni överens på den borgerliga sidan. Herr Löfgren var inne på att det brukar kunna gå att ändra skatterna emellanåt. Ja, men frågan är vilka skatter det gäller, herr Löfgren. Gå ut och fråga i näringslivet, gå ut och fråga i varuhus och på andra ställen! Om ni väckt era motioner den 14 oktober och de remitterats till finansutskottet den 15 samt en behandlig i sedvanlig ordning skulle äga rum i utskottet så att riksdagen skulle kunna fatta sitt beslut någon av de sista dagarna i oktober — fråga då dem som arbetar i varuhus och på andra ställen, hur de skulle ha gått till väga för att ändra momsen kanske på några nätter med de lager som de har! Nej, det var inte ett förslag som gick att genomföra. Samma var förhållandet med folkpensionerna, där man från folkpartihåll motionerade om att det skulle utgå ett extra tillägg nu i december. Skall man inte först gå ut till ett ansvarigt ämbetsverk och fråga: Finns det möjlighet att klara detta nu? Har ni tekniska möjligheter att genomföra en sådan åtgärd? Nej då, det är bara att skriva en motion, och så framstår det som om man är välvillig emot pensionärerna för att de skall få pengar redan i december. Ni hade kunnat frågat riksförsäkringsverket, så hade ni kunnat få veta hur omöjligt förslaget var.
Herr talman! Eftersom herr Burenstam Linder inte har någon replik men jag har min kvar, vill jag tala om för herr Ekström att jag redan den 20 juli föreslog att arbetsgivaravgiften skulle borttas eller sänkas, att man också borde diskutera energiskattens borttagande, investeringsfondernas totala frisläppande och en marginalskattesänkning motsvarande vad vi sedan föreslog i vårt förslag i oktober. Till dessa åtgärder återkom jag vid upprepade tillfällen under sommarens och höstens lopp. Det är alltså en felaktig skildring herr Ekström ger, när han påstår att vi inte har fört fram några konkreta förslag. Men vårt problem är ju att vi inte kan genomföra dem. Vi kan inte under sommaren föra fram dem i riksdagen. Det kunde vi göra först den 14 oktober, då riksdagen sammanträdde för höstsessionen.

Herr talman! Först ett par ord till herr Ekström, som anser att jag är för allvarlig. Jag tycker att den nuvarande arbetslöshetssituationen inte alls inbjuder till skämt; det är den enkla förklaring jag har att ge. Eftersom herr Ekström envisas med att säga att vi kategoriskt har mönstrat ut mervärdeskatten i samband med att motionen väcktes och i mina kommentarer till motionen och eftersom han inte tror på vad jag återger från det jag sagt i massmedia, så läser jag väl innantill ur motionen, som också herr Ekström haft tillgång till under hela utskottsbehandlingen. Jämfört med regeringspropositionen har ju den motionen legat länge i utskottet. I motionen står att även i nuvarande läge synes oss en konsumtionsstimulans angelägen. Där står också att en momssänkning kan övervägas. Det stämmer precis med vad jag erinrade om i mina uttalanden till massmedia i anslutning till att motionen väcktes. Det är alltså inte någon sådan häpnadsväckande förändring av ståndpunkt som herr Ekström försöker göra gällande. Jag upprepar att herr Ekström haft tillgång till denna motion mycket länge men ändå lyckats undgå att läsa detta. I och för sig skulle vi kunna hålla på rätt länge att citera varandra, vad vi har sagt i föredrag m.m. under vintern, våren och sommaren. Jag tror emellertid att alla de människor som lider av den nuvarande situationen i grund och botten tycker att det är en rätt tråkig upplysning som vi då ägnar oss åt. Vad människorna nu framför allt frågar efter är: Vad vill ni göra i dag? På vilket sätt vill ni angripa den här situationen för att om möjligt vrida utvecklingen rätt? Låt mig då säga att de ekonomiska och politiska åtgärderna i dagsläget måste utformas så att de kan tillgodose flera olika syften samtidigt. För det första gäller det att se till att de många människor som redan har blivit arbetslösa får sysselsättningsmöjligheter igen så fort som möjligt. I detta avseende måste vi som alltid lita till arbetsmarknadspolitiken och till olika slag av punktinsatser i första hand. Men för det andra gäller det också att med förebyggande åtgärder hindra att ännu flera blir friställda och att företag skall behöva läggas ner i samma takt som hittills. Här har de generellt verkande åtgärderna bästa effekt. Målet är att få näringslivet som helhet mera motståndskraftigt och uthålligt när det gäller att härda ut de påfrestningar som lågkonjunkturen för med sig. För det tredje gäller det att se till att de sysselsättningsfrämjande åtgärderna inte bara ger sysselsättningsstimulans för stunden utan att de också såvitt möjligt ger stimulans och stöd för investeringar och kapacitetsutbyggnad i näringslivet, som vi kan få glädje av längre fram. Det gäller med andra ord att utnyttja de resurser i form av arbetskraft och kapital som nu finns lediga för insatser som gör oss starkare när det gäller att möta den allt knivskarpare konkurrennsen utifrån. Vi har då också bättre möjligheter att hävda oss i en kommande högkonjunktur. Sist men inte minst gäller det att trygga den ekonomiska standarden för barnfamiljer, pensionärer och andra inkomstsvaga grupper. Vi vet av erfarenhet att lågkonjunkturen och dess arbetslöshet alltid slår särskilt hårt i de grupper i samhället som har de lägsta inkomsterna. Det gäller inte minst i dagens situation, när bristen på arbete och nya inkomstmöjligheter paras med fortsatta prishöjningar. Regeringen har i sin politik lagt tonvikten på de arbetsmarknadspolitiska och de punktvisa åtgärderna. Det gäller både om man ser till vad som har hänt under våren, sommaren och hösten och om man ser till de regeringsförslag som riksdagen skall ta ställning till i dag. Tack vare de insatser som har gjorts har vi i dag också en mycket omfattande arbetsmarknadsverksamhet i gång. De senast tillgängliga siffrorna, från oktober, visar att närmare 90000 personer är sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Till detta kommer den sysselsättningseffekt som uppnåtts genom frisläpp ur investeringsfonderna och andra åtgärder. Det är väl inte heller osannolikt att det kommer att behövas mer av den sortens åtgärder i vinter. Men vad som därvidlag kommer att krävas beror delvis på i vilken utsträckning man är beredd att ta till andra medel jämsides med de här. Arbetsmarknadsstyrelsens chef, Bertil Olsson, har ju — om tidningsuppgifterna är riktiga — redan varslat om att han räknar med att verket senare i vinter måste komma tillbaka till finansministern med en begäran om ännu mer pengar för den här typen av verksamhet. Han räknar med andra ord med att det som inryms i proposition nr 140 inte kommer att räcka till för att bemästra arbetslösheten i vinter. Jag vill för min del i det här sammanhanget understryka att jag betraktar det som självklart att arbetsmarknadsverket skall ha de medel som styrelsen hittills har begärt och också de ytterligare medel som man tror sig kunna använda på ett förnuftigt sätt. Men det allvarliga är ju att det i nuläget går mer än 70 000 registrerade arbetslösa här i landet, trots att dessa resurser har satts in. Och därtill kommer — utöver dessa 70 000 — många som inte gått till arbetsförmedlingen därför att de saknar arbetslöshetsförsäkring och därför att de vet att kön av människor som står och väntar på ett nytt jobb är så lång före dem. Det är väl egentligen ingen som väntar att antalet arbetslösa skall sjunka inom de närmaste månaderna. Enbart den säsongmässiga uppgången under vintern kommer > att leda till att siffran stiger de närmaste månaderna. Jag tycker verkligen att detta borde övertyga även regeringen om att de föreslagna punktinsatserna måste kompletteras med åtgärder som har mera generell verkan. Det blir i längden en övermäktig uppgift att ta hand om alla arbetslösa, om man inte i en kraftig konjunktursvacka är beredd att också använda generellt verkande medel, medel som kan bromsa friställningarna. Jag menar att dagens situation är ett talande bevis för detta. Oppositionens förslag omfattar både punktinsatser och mera allmänna åtgärder. Det finns ingen anledning, tycker jag, att — som man ibland gör från socialdemokratiskt håll — ställa selektiva och generella åtgärder, punktåtgärder och mera allmänt verkande åtgärder, i motsatsställning till varandra. Men nusituationen är som jag ser det ett bra exempel på att det i en allvarlig konjunkturnedgång är nödvändigt att ta till åtgärder av båda slagen — därför att de kompletterar varandra. Av de åtgärder med mera allmän verkan som vi nu föreslår väger slopandet av arbetsgivaravgiften och nedsättningen av mervärdeskatten tyngst. Arbetsgivaravgiften är ju, hur man än resonerar, en löneskatt. På lång sikt påverkar den i första hand företagens löneutbetalningsförmåga. Men eftersom den här skatten betalas in av företagen får en tillfällig förändring först och främst betydelse för företagens likviditet och lönsamhet. En sådan konjunkturpolitiskt motiverad ändring av avgiften får därmed också direkt verkan på företagens investeringar och på deras uthållighet när det gäller att upprätthålla sysselsättningen under en lågkonjunktur. En sänkning av mervärdeskatten får en liknande verkan även om effekten här är indirekt. Dessa risker för att en sänkning inte skulle slå igenom tyckte jag dementerades rätt kategoriskt av den avgående KF-chefen i TV i går kväll. Det var ju hans mycket bestämda mening att konkurrensen var så hård att ett borttagande av prisstoppet icke skulle leda till någon allmän prishöjning. Samma konkurrensförhållande borde ju rimligen leda till att denna sänkning slog igenom ur konsumentsynpunkt. Nu har man från regeringshåll och från socialdemokratin här i riksdagen — och även utanför riksdagen — försökt stämpla oppositionens samlade förslag som överbud eller rent av som ett hot mot den svenska ekonomin. Resonemangen går därvidlag ut från mer eller mindre fantasifulla beräkningar av vilka verkningar förslaget har på statsbudgeten. Däremot är man uppenbarligen mindre benägen att diskutera de samhällsekonomiska verkningarna i stort. Den enligt min mening viktigaste frågan är inte om vi har råd att i dagens läge ta ett budgetunderskott av större eller mindre omfattning. Den förbättrade valutasituationen och den åtminstone för tillfället förbättrade handelsbalansen har gjort att vi inte är lika bundna på den punkten som tidigare. Det förtjänar också framhållas att enbart de åtgärder som regeringen redan vidtagit kommer att medföra ett ganska stort budgetunderskott. Den intressantaste frågan blir emellertid i stället om vi har råd att låta 70 000 eller fler människor gå arbetslösa månad efter månad. Vi har redan sett hur det förhållandet — utöver de rent personliga tråkigheter och i vissa fall tragedier som arbetslösheten för med sig för alla dem som berörs — lett till att tillväxten i den svenska ekonomin kan sägas ha stagnerat. Produktionsökningen väntas i år bli mindre än 1 procent. Det är en lägre siffra än för något av 1960-talets lågkonjunkturår. Det är denna stagnation som utgör ett hot mot den svenska ekonomin, mot möjligheterna till inkomstförbättringar och fortsatt reformpolitik. Det är inte en tillfällig underbalansering av statsbudgeten som innebär ett sådant hot. Oppositionens förslag är ett uttryck för en i verklig mening aktiv konjunkturpolitik. Jag har sagt det här i kammaren redan tidigare men vill gärna upprepa det: Jag ser moderata samlingspartiets klara uppslutning på denna linje som ett steg framåt i svensk politik. Det är samtidigt beklagligt att få se socialdemokraterna så tveksamma och räddhågsna när det gäller att stå i första ledet och gripa sig an med sysselsättningsproblemen som man varit denna höst. Detta avsteg från det socialdemokratiska partiets bästa traditioner betraktar jag som en förlust och en svaghet i det svenska samhället. Problemen i ett längre perspektiv när det gäller näringspolitiken, sysselsättningsfrågorna och situationen på arbetsmarknaden präglas i hög grad av strukturomvandlingen. Det är ett beklagligt och oroande faktum att sektor efter sektor av svenskt näringsliv får allt svårare att klara internationell konkurrens. De traditionella exportvarorna — t.ex. papper och massa, stål och järn samt verkstadsprodukter — hävdar sig visserligen relativt väl i den internationella konkurrensen. Investeringarna har varit goda, och man har undan för undan kunnat öka sin effektivitet i dessa industrisektorer. Samtidigt har emellertid företag som producerar för inhemskt behov men arbetar i konkurrens med import fått det allt svårare. Det måste enligt min uppfattning vidtas särskilda åtgärder i fråga om vissa branscher, bl.a. därför att vi av beredskapsskäl, av säkerhetspolitiska skäl, måste garantera oss en viss inhemsk produktion. Samtidigt måste vi vara medvetna om de ökade krav som utvecklingen ställer på de expansiva branscherna. Deras produktion och exportvolym skall i framtiden dels väga upp ett ständigt växande minus när det gäller turistoch tjänstenettot, dels väga upp exportminskningar och importökningar på andra sektorer. Det är det stora problemet. En fråga som vi verkligen har skäl att ställa oss är om de expansiva sektorerna kommer att ha denna styrka. Vi vet att det är i handelsbalansen — dvs. i varuutbytet — som vi på sikt måste ha en stor pluspost för att klara bytesbalansen totalt. Vi står ju tämligen maktlösa mot det växande tjänstenettominuset, och det innebär svårigheter då det gäller våra möjligheter att klara balansproblemen mot omvärlden. Men det är inte bara detta. De enskilda människorna drabbas också hårt av sådana här omställningar, även om det sker i en hög och god konjunktur. Det har t.ex. erfarenheterna från 1970 visat med de företagsnedläggningar vi då hade. Det gör det också mer och mer påkallat att sörja bättre för dem som ställs utan arbete, bl.a. genom en utvidgning av arbetslöshetsskyddet till en allmän arbetslöshetsförsäkring. I många fall är det besvärligt, i synnerhet för de äldre och andra som har svårt att flytta på sig, att i vilken konjunktur som än råder inom rimlig tid finna möjligheter till ett nytt arbete. Personligen har jag den uppfattningen att strukturomvandlingen har gått så snabbt och går så snabbt att vi håller på att tappa greppet om utvecklingen. Det är heller inget tvivel om att de politiska åtgärderna ofta har varit ägnade att påskynda denna omvandling. Vi har enligt min mening helt enkelt inte råd att fortsätta på det viset. Vi får i stället anstränga oss att hitta metoder för att minska takten i strukturomvandlingen med hänsyn till både de enskilda individerna och balansproblemen. Vi kan inte heller fortsätta med att i stort sett bara arbeta med punktinsatser i takt med att problemen dyker upp. Samhället måste — som vi i centern ofta understukit — skaffa sig ett näringspolitiskt program, där en målsättning läggs fast och där delåtgärderna hela tiden är inriktade på att nå den målsättning som är uppsatt. Det borde vara lika självklart med ett näringspolitiskt program som att det finns program för bostadsproduktionen, för jordbruket, för skolan och för andra sektorer i samhället. Det gäller ju att ta till vara så rationellt som möjligt de totala resurser som vi har i vårt land. När det gäller resursanvändningen vill jag särskilt understryka den betydelse som de mindre och medelstora företagen har. Dessa har länge haft en utsatt position. Det har också funnits en benägenhet att undervärdera de mindre och medelstora företagens betydelse, och detta har satt sina spår i den näringspolitik som socialdemokraterna fört. Det är hög tid att tänka om i vad gäller småföretagens betydelse för sysselsättning, varuförsörjning och service, för vi behöver många småföretag även i morgondagens samhälle. Jag vill också gärna säga att den här inriktningen från regeringens sida tycker jag kommer till uttryck även i regeringens förslag till åtgärder mot arbetslösheten. De punktåtgärder som regeringen föreslår är ju i huvudsak sådana till sin natur och till sin konstruktion att de är åtkomliga bara för de större företagen, under det att det inte finns något motsvarande tillskott till de mindre företagen. En annan fråga som kräver stor uppmärksamhet framöver är behovet av förbättrade arbetsmiljöer, särskilt inom industrin. Vi vet alla att den tekniska och den ekonomiska utvecklingen i stor utsträckning fört fram till otillfredsställande arbetsmiljöer både fysiskt och psykiskt. Det har bl.a. resulterat i fler yrkesskador, i stress och psykiska besvär. Bristerna i arbetsmiljön leder både till lidanden för individen och till stora förluster för produktion och samhällsekonomi. Om industrin skall kunna klara rekryteringen av arbetskraft måste den kunna erbjuda arbetsmiljöer som ger tillfredsställelse med arbetet och som inte uppfattas som ett latent hot mot hälsan. Industriarbetet måste göras mer stimulerande och attraktivt. Inte minst gäller det då att tillvarata de möjligheter som finns att nu under lågkonjunkturen utföra sådana investeringar som kan ge bättre förhållanden på arbetsplatsen. Vi har i en motion pekat på en väg att stimulera en sådan utveckling, nämligen att låta de medel som står till förfogande för vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin utnyttjas också för åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Detta är så mycket mer befogat som de medel som anslagits hittills inte har utnyttjats i den utsträckning som tidigare beräknats.

Jag är verkligen förvånad över att man på sina håll har velat framställa detta som en ny princip. Det är ju inget annat än att utvidga principen om ett aktivt samhällsengagemang i miljöarbetet. Det gäller här inte bara omgivningsmiljön — som är mycket viktig, det är inget tvivel om det — och inte heller är det fråga om ett antingen—eller. Det bör rimligen vara en fråga om både-och. Jag är ytterligt förvånad över att regeringspartiets företrädare, som ändå har goda kontakter med industrins folk, med folket på verkstadsgolvet, har kunnat ställa sig kallsinniga till denna propå. Våra förslag innefattar också en förstärkning av familjepolitiken. Det gäller i första hand en höjning av barnbidragen med 200 kronor per barn och år. Barnfamiljerna har drabbats hårt av prishöjningarna. På väsentliga varor är kostnadsläget så högt att barnfamiljerna drabbas av ekonomiska svårigheter. En höjning av barnbidragen, som ju syftar till att utjämna barnkostnaderna mellan dem som har barn och de familjer som inte har barn, är i detta läge ett verksamt medel för att förbättra barnfamiljernas situation. Såväl ur socialpolitisk som ur jämlikhetspolitisk synpunkt är en sådan höjning angelägen. Om det hade gått att få enighet om en höjning av barnbidragen, så att höjningen kunde ha trätt i kraft från det fjärde kvartalet i år, skulle den dessutom ha haft en omedelbar konjunkturpolitisk effekt. I vår partimotion på höstriksdagens första dag framhöll vi att det för framtiden är viktigt att stödet till barnfamiljerna formas så att det väsentligt bättre anpassas efter behovet med hänsyn till inkomstförhållanden och barnantal. Vi framhöll att en sådan lösning enligt vår mening borde bli resultatet av familjepolitiska kommitténs prövning. De nuvarande bostadstilläggen är härvidlag otillräckliga. Sedan den motionen väckts infordrade regeringen en av de promemorior som familjepolitiska kommittén arbetade med, och med den som grund utarbetades propositonen om höjda bostadstillägg för barnfamiljer. Huvudinriktningen i detta förslag är i överensstämmelse med vad vi anförde i vår motion vid höstriksdagens början och står också i överensstämmelse med vår jämlikhetssyn. Därför biträder vi huvudförslaget i propostionen 156 liksom det särskilda statliga bostadstillägget, som skall utgå till de ekonomiskt sämst ställda familjerna redan nu vid årsskiftet. Men jag vill samtidigt betona att det är nödvändigt att en förutsättningslös prövning av hela familjestödet görs när familjepolitiska kommittén är färdig med sitt arbete. Den utformning som stödet nu har får inte anses definitiv. Majoriteten i socialutskottet har tillstyrkt vår motion om höjning av statsbidragen till kommunerna för kommunala bostadstillägg. Kommunernas kostnader för kommunala bostadstillägg har blivit betydligt större än vad som förutsattes i riksdagsbeslutet då tilläggen infördes för några år sedan. De ökade bördor som skulle läggas på kommunerna genom de höjda bostadstilläggen nästa år föreslås i propositionen kompenserade genom en höjning av statsbidragsprocenten från 50 till 60 procent samt genom höjda statsbidrag till driftkostnaderna för daghem och fritidshem. Det är mycket tillfredsställande att statsbidragen till daghem och fritidshem höjs, men detta skall inte ses i samband med de kommunala bostadstilläggen. Staten skall enligt vår mening kompensera kommunerna för de höjda bostadstilläggen genom en höjning av statsbidragsprocenten till 75. Dessutom skall bidragen till tillsynen höjas. Vi kan helt enkelt inte fortsätta med att fatta beslut här i riksdagen om utgifter för kommunerna utan att dessa kompenseras. Om detta får fortsätta blir kommunalmännen maktlösa när det gäller att hålla kommunalskattehöjningarna i schack. Höjda kommunalskatter drabbar ju alltid låginkomsttagarna hårdast. Ur såväl jämlikhetspolitisk som konjunkturoch sysselsättningspolitisk synpunkt är det angeläget att de grupper som drabbas hårt och har svårt att kompensera sig för prisstegringar ges förbättrade villkor. Det är framför allt pensionärerna och barnfamiljerna. Genom det särskilda tillägget till folkpensionärerna ökas pensionärernas köpkraft. En höjning av barnbidragen kan tillsammans med förbättrade bostadstillägg utgöra en verksam förbättring för barnfamiljerna. De lägsta inkomsttagarnas ekonomiska förhållanden har också påverkats negativt av skatteutvecklingen. Redan när skattereformen genomfördes pekade vi på att den hade åtskilliga skönhetsfläckar. Det gällde bl.a. skatteuttaget från de allra lägsta inkomsttagarna och straffbeskattningen av äkta makar, som driver eget företag. Under den tid som har gått sedan riksdagen fattade sitt beslut har skatteförhållandena för dessa inkomsttagargrupper ytterligare försämrats bl.a. genom de kraftiga höjningarna av kommunalskatterna i höstas och nu i höst. Även om det inte har gått mer än omkring ett och ett halvt år sedan vi fattade beslutet om skattereformen finns det därför anledning att se över skattesystemet igen. Det bör naturligtvis ske med sikte på att i första hand rätta till de brister som följt med fjolårets reform. Jag tror emellertid samtidigt att det vore oklokt att binda en kommande skatteutredning till enbart dessa frågor. Det ligger stora fördelar i att ge en sådan utredning tämligen fria händer så att den exempelvis inte bara behöver ta hänsyn till den direkta skatten utan också kan ta upp andra skatteformer till prövning. Ett speciellt problem utgör inflationens verkningar på skatterna. Som jag tidigare redovisat i flera olika sammanhang är det inte acceptabelt att en ren penningvärdeförsämring får påverka skatteuttaget på det sätt som nu sker. Med litet god vilja bör det vara möjligt att få en ändring till stånd på den punkten. Det har gått närmare två månader sedan de ursprungliga förslagen i den fråga som vi nu behandlar kom på riksdagens bord. Det skedde på höstsessionens första dag i form av partimotioner från alla fyra oppositionspartierna. Konjunkturbilden är i långa stycken densamma nu som då. Arbetslösheten har ökat, delvis säsongmässigt. I flera av våra viktigaste exportländer avtar den ekonomiska aktiviteten fortfarande. Det verkar därför att dröja åtskillig tid till innan man kan räkna med en mera påtaglig ekonomisk uppgång här hemma. Konjunkturpolitik innebär emellertid alltid en kapplöpning med tiden. Regeringens senfärdighet har medfört en onödig försening av åtgärder som länge tett sig nödvändiga. Jag beklagar än en gång att det inte gått att uppnå enighet om att behandla åtminstone en del av motionsförslagen för sig, när det visade sig dröja så länge innan regeringen fick fram sina förslag, liksom att regeringspartiet — trots sin minoritetsställning — så kategoriskt avvisat alla strävanden att nå fram till lösningar på grundval av förslagen i motionerna.

Herr talman! Herr Fälldin har gjort en rejäl genomgång av vår gemensamma bedömning av de förslag som behövs för att minska arbetslösheten. Jag instämmer i den bedömningen, och jag gör det bl.a. för att undvika upprepningar och spara tid här i kammaren. Den här debatten, herr talman, handlar om hur vi skall vrida svensk ekonomi rätt igen. Den som har förlorat sitt jobb eller upplever att jobbet är hotat menar nog att debatten helt borde handla om honom eller henne — det gäller inte minst de många kvinnor som beredskapsarbeten eller omskolning inte når. Många har i sin otrygghet den här hösten vänt sig mot politikerna med en anklagande blick och frågat: Vet Ni egentligen hur svår vår situation är? Vet Ni egentligen hur det känns att söka jobb på jobb och få svaret: Ni behövs inte. Att det tär på självförtroendet mer än vad några förhoppningar om en aldrig så snabb konjunkturuppgång kan reparera? I brev, i samtal kommer det här igen. Det är inte statistik och prognoser, det är människor det gäller. Ja, i de siffror som vi anser oss tvingade att använda för att få en överblick finns det risk att de enskilda människorna känner sig bortglömda. Men siffrorna behövs just för att man skall kunna se sammanhangen och få en överblick av dagsläget. Också de hårdast drabbade måste förstå, att bakom de ekonomiska analyserna och de politiska kraven ligger ett medvetande om den hårda verklighet, som en lågkonjunktur skapar för människor, för familjer. Målet är det viktiga: att stoppa arbetslösheten. Situationen är allvarlig. Det tog tid innan regeringen gick med på det. Enligt den senaste arbetskraftsundersökningen är antalet arbetslösa uppe i 116 000 eller 2,9 procent av arbetskraften. Det är en fördubbling mot föregående år. Nästan hälften av de arbetslösa är kvinnor. Cirka en tredjedel av de i arbetsförmedlingen registrerade arbetslösa är oförsäkrade. Ser man till det totala antalet arbetslösa, alltså också till dem som inte är registrerade vid arbetsförmedling, är andelen oförsäkrade ändå högre. Den innefattar inte minst ungdom och kvinnor, som skulle tillföra samhället stora värden om de fick arbete. Antalet varsel om personalinskränkningar är ovanligt högt. Det gäller också antalet anställda vilkas sysselsättning kommer att avbrytas efter varsel. De tre månaderna mellan september-november var de som berördes av varsel 13 500 mot 7 200 samma tid föregående år. Det är nästan dubbelt mot de höga siffror som gällde redan då. Den kraftigaste uppgången kommer på verkstadsindustrin — 3 400 under de tre månader na i år mot 700 i fjol. En liten ljusglimt är att antalet varsel i november minskade något. Samtidigt har emellertid varsel för korttidsarbete ökat, och att företag ger arbete tre eller fyra dagar i veckan har i varje fall tidigare fackföreningsrörelsen och arbetsmarknadsorganen kraftigt protesterat emot. Enbart i november berördes 1 400 personer av sådana varsel. En ny allvarlig faktor är att antalet långtidsarbetslösa tjänstemän har ökat. Vardagen bakom alla de här siffrorna är dyster. Det är hundratusentals människor som direkt eller indirekt berörs av arbetslösheten och svårigheterna. Debatten tidigare här har klart visat att regeringspartiet i det längsta försökt att dimensionera ner svårigheterna och låta bli att tala om dem. Även när man till sist tvingades till handling genom oppositionens initiativ, fortsatte man ibland av bara vanan på den linjen. Jag skulle en stund vilja uppehålla mig vid ett av de allra märkligaste argumenten som både statsministern och finansministern har varit inne på. Man säger att så många fler räknas som arbetskraft nu än förr. Då skulle det inte vara så konstigt, menar man, om det blir svårigheter. Tankegången tycks vara ungefär den här: En orsak till att vi har så många arbetslösa är att vi vill skaffa så många arbete. Det är onekligen något förvånande. Det är ju självklart att våra ambitioner är och skall vara mycket högre än för t.ex. 20 år sedan. Vi har nästan alla här i riksdagen haft som riktpunkt att erbjuda så många som möjligt i yrkesverksam ålder ett fullgott arbete. Socialdemokraterna har varit ivriga att säga att de har särskilt stora ambitioner, att bara de — och de ensamma — kan trygga full sysselsättning i ordets vidaste mening. Men när man så misslyckas med detta, trots allt vad man sagt och lovat, då skall de höga målen tjäna som ursäkter. Så använder man t.ex. siffrorna i det senaste numret av den socialdemokratiska partitidningen Aktuellt. Det låter som ett skämt, men det är allvarligt, eftersom det gäller hela frågan om syftet med arbetsmarknadspolitiken och vad vi menar med full sysselsättning. Fler grupper än förr räknas alltså i dag till arbetskraften. Vi vill hålla fast vid det. Det gäller kvinnor, undersysselsatta i glesbygden, äldre och många andra kategorier som hittills haft det svårt att få jobb eller som helt enkelt inte gått ut på arbetsmarknaden. I samband med diskussionerna om långtidsutredningen förra hösten var det många kritiker — inte minst på LO-sidan — som sade att man borde kunna göra mycket mer för att bekämpa den dolda arbetslösheten. Man menade att utredningen hade underskattat storleken av den dolda arbetskraftsreserven. Den borde i första hand kunna aktiveras för att täcka det arbetskraftsunderskott som långtidsutredningen förutsåg. I den andan har reformarbetet i stort sett drivits. Ett av syftena med skattereformen var ju just att underlätta för kvinnorna att själva välja om de ville gå ut på arbetsmarknaden. Genom övergång till särbeskattning skulle hinder undanröjas. Men går man in för den politiken — och det tycker vi från folkpartiet är bra — då måste man också ta ansvaret för den. Då går det inte att lämna de många kvinnor i sticket som nu står utan jobb, som inte kan få den typ av jobb som ställdes i utsikt eller som redan tvingats sluta. Då går det inte att säga till dem: Ja, det är ledsamt att så många kvinnor är Nr 140 arbetslösa, men det är för att vi har försökt att få ut så många på Tisdagen den arbetsmarknaden. Det vore ju detsamma som att statsmakterna sade: 7 december 1971 Kom tillbaka till er yrkesverksamhet när tiderna blir bra — då har vi nytta av er, annars behövs ni inte! Det är ett synsätt som vi från folkpartiet Konjunkturstimuinte kan godta. Det får inte vara så att kvinnor behandlas som en sorts lerande åtgärder, m.m. konjunkturregulator. Det är detsamma som att acceptera en stor dold arbetslöshet och att gå emot kraven på rättvisa åt kvinnorna. I stället borde man i mycket större utsträckning ha inriktat sig på att stödja kvinnorna. Inte minst arbetsmarknadspolitiken har här många brister. Det är svårt för kvinnor att få beredskapsarbete — för en månad sedan var ca 22 000 män i beredskapsarbete och bara 1 000 kvinnor, trots att antalet arbetslösa kvinnor nu uppgår till drygt 23 600 enligt AMS:s egna beräkningar, alltså de lägre beräkningarna. Formerna för hela arbetsmarknadspolitiken måste ses över så att de passar för hela arbetskraften. Det är också hög tid att man tar bort den prövning mot makes inkomst som sker när kvinnor skall få utbildningsbidrag. Inget parti kan göra anspråk på att helt kunna utrota arbetslösheten. Men man kan göra mer eller mindre, och man kan välja bättre eller sämre metoder. När socialdemokraterna i ett program för ett antal år sedan — 1964 — sade: ”Vi accepterar ingen arbetslöshetsprocent”, så var det ett mycket högt mål. Det borde förpliktiga. Men i dag kan vi konstatera att regeringen inte lyckats infria socialdemokratins löften, att insikten om verkligheten vaknat sent och att åtgärder som hastigt improviserats fram, inte räcker. Det finns i och för sig, herr talman, mycket att säga om hur vi i Sverige hamnat i den här situationen med en delvis hemmalagad lågkonjunktur. Det kan bli en studie i konjunkturpolitikens förfall och låsning vid prestigepolitik. Det kunde handla om hur regeringen i flera år misslyckats med att öka industriinvesteringarna. Det kunde handla om den bakvända politik man tvingades föra vid ingången till 1971 och de felbedömningar man gjorde av den egna politikens effekter. Men allt detta har vi talat om flera gånger tidigare i riksdagen. Sammanfattningen kan göras kort: Den näringsoch sysselsättningspolitik som socialdemokraterna så många gånger skrutit med har i praktiken inte hållit måttet. Den har inte klarat av sina egna grundläggande mål: att på ett effektivt sätt möta konjunktursvängningar. Socialdemokratin i regering och finansutskott skiljer sig från oppositionen genom att även i dag envist hålla fast vid en huvudsakligen selektiv politik. Visst behövs i många fall specialingrepp och selektiva stimulansåtgärder. Men i en verklig konjunktursvacka räcker inte det. Den saken har redan belysts i debatten av herr Löfgren. Jag skall bara helt kort komplettera honom. Det skedde en påtaglig åtstramning av den privata köpkraften under 1971. Den normala ökningen av privat konsumtion ser ut att bli mycket låg. De officiella prognoserna för året 1971 talade om 3 procent i januari, 2,5 procent i april och ner till O procent i oktober. Orsakerna är uppenbara: Människor har inte haft råd att köpa eller har föredragit att spara för en framtid som oroat dem. Att just nu i dagarna en del chefer 7 för olika varuhus berättar att de tycker köplusten har återvänt är en ganska normal kundpsykologi inför julhandeln, medan det är de kalla siffrorna som betyder mest. — När KF:s chef rapporterar 60 miljoner back för KF det här året, då är det siffror som talar. Den lönehöjning som många löntagare har sett fram emot har gått åt till höjda skatter och stigande priser. Mycket litet har blivit över. Kommunalskattehöjningarna har varit de högsta på nära 20 år. De utlovade lättnaderna i det totala skattetrycket har uteblivit för många. Sammantaget med de statliga skattehöjningar som beslutades förra året har de totala skattehöjningarna under 1971 uppgått till ca 1,9 procent av bruttonationalprodukten. Det talet kanske inte säger så mycket, men det är 3 000 miljoner kronor i höjda skatter under 1971. Det är en enorm ökning under ett avmattningsår, och det är den näst högsta som ägt rum på ett år under hela efterkrigstiden. Till detta kommer stigande hyror och stigande priser, trots prisstopp. Det är då inte att undra på att många människor, både arbetslösa och sysselsatta, inte haft råd att göra de inköp som de skulle vilja. Det är inte att undra på att många känner missmod och oro. Och det värsta är att de inte ser någon omedelbar ljusning. Kommunalskatten kommer att fortsätta att stiga också under nästa år. Priserna på mat stiger nu snart igen — kraftigt. Taxor och avgifter stiger. Och visst stiger också lönerna — men hur mycket blir kvar sedan skatten tagit sitt? Ja, man kan, herr finansminister, se i TCO-skriften, Skatter och standardsänkning på den tabell som visar hur det går för en inkomsttagate i 32 000-kronorsklassen. Om han får en bruttolöneökning på 9 procent per år — prisökningen är 4 procent — betyder det att det av denna bruttoökning på 2 800 kronor blir enligt TCO-experternas beräkning en halv procent kvar under vart och ett av de kommande åren — alltså av de 2 800 kronorna ca 160 kronor kvar åt den enskilde. Det är klart att efterfrågan under sådana omständigheter mattas. Tillsammans med en internationell konjunkturnedgång betyder det outnyttjad kapacitet i näringslivet. Maskiner står stilla eller kör för halv kapacitet. De allra flesta experter är ense om att ingen påtaglig konjunkturuppgång kommer att ske under första halvåret 1972. Kanske kommer den att dröja än längre. Och industrin tvekar och väntar. Vi vet av erfarenhet hur svårt det är att få industrin att investera för framtiden då lagren är överfulla, resursutnyttjandet dåligt och hemmamarknaden svag. Det är i ett sådant läge som man måste tillgripa en allmän påspädning av köpkraften. Det är mot den bakgrunden som förslagen från folkpartiet och oppositionen i övrigt skall ses. De skulle ge stimulans. De borde ha satts in redan från den I november — men regeringen och regeringspartiet här i riksdagen har ju framför allt visat sin handlingskraft genom att försena behandlingen av våra förslag. Herr Ekström låtsades att det inte skulle ha gått att förverkliga dem till den I november. Jo, det hade gått. Det fanns ett veckoslut strax innan, då den ommärkning kunde ha skett som hade varit erforderlig för att den lägre skatten skulle ha kunnat gälla måndagen den 1 november. Herr Ekström hade ett resonemang om att det inte finns några stimulansåtgärder som verkar snabbt. Han glömde fullständigt bort att det är regeringens stimulansåtgärder som verkar långsamt, men en sänkt moms verkar från första dagen den gäller i butiken. Då får människor råd att köpa mera. Herr Ekström gjorde en affär av att det skulle ha kommit från folkpartihåll ett förslag till ytterligare höjning av pensionerna som inte skulle vara möjligt att tekniskt genomföra. Det hade varit bättre om herr Ekström hade ägnat sig åt att belysa det kapitalt tekniska misstag som utskotten har fått lov att rätta till i regeringsförslaget, där det hette att regeringen själv skulle kunna ge dispens från energiskatt utan ytterligare behandling. Skatteutskottet och finansutskottet har fått lov att ge regeringen bakläxa. Det var alltså ett misstag som skedde trots kanslihusets stora resurser. Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus. Våra förslag från oppositionen har — till skillnad från regeringens — betydelse för alla löntagare och konsumenter. De blir även av direkt nytta för den sektor av näringslivet som är utsatt för konkurrens — riktar sig alltså inte bara till den offentliga eller skyddade sektorn. Det är en viktig skillnad i hållningen mellan regering och opposition. TCO har i den skrivelse som nyligen överlämnats till regeringen varit inne på den viktiga tankegången. ”Tyngdpunkten”, säger TCO, ”i den sysselsättningsskapande politiken måste sannolikt alltjämt ligga på nya arbeten inom den offentliga sektorn, men vissa åtgärder kan ändå vidtas för att stödja efterfrågan och därmed sysselsättningen inom den konkurrensutsatta sektorn. En metod är att bedriva en allmänt mera efterfrågestimulerande ekonomisk politik, t.ex. genom att bereda större utrymme för en ökning av den privata konsumtionen.” Det är samma grundläggande synsätt som vi från folkpartiet har anlagt. En invändning som vi har hört en del av från regeringssidan är att våra förslag skulle verka inflationsdrivande och att de ger risker för bytesbalansen. Det är klart att de flesta åtgärder som stimulerar ekonomin — om de ligger kvar när konjunkturen vänder — kan bli inflationsdrivande. Det har folkpartiet klarare än något annat parti sagt ut. Vi tar också konsekvenserna av det. Skattesänkningarna görs tidsbegränsade. Men läget är i dag sådant att det är ovanligt goda förutsättningar att genomföra en allmän efterfrågeökning utan att avigsidorna blir aktuella. OECD -— det internationella organ som sannerligen gjort Gösta Rehns och Bertil Ohlins sak att ”hata inflationen” till sin — menar att inflationsrisken just för Sveriges del under det kommande halvåret är mycket liten. Samtidigt har de flytande växelkurserna under hösten gett oss ett handlingsutrymme som regeringen inte har förstått att utnyttja. Regeringens dogmatiska ovilja att tänka om när vi på eftersommaren krävde de stimulansåtgärder som var i fas med konjunkturen — sänkning av moms, sänkning av löneskatt och stimulering av näringslivets byggnadsinvesteringar — den oviljan går nu ut över de människor som drabbas av arbetslöshet och andra ökade problem. Jag har tyvärr, herr finansminister, kommit till den slutsatsen att regeringens ovilja mindre är dikterad av sakskäl än av dess övertygelse att aldrig acceptera något som kan klargöra att regeringen tidigare gjort misstag, framför allt inte om sådana förslag kommer från oppositionen i ett kritiskt läge. I det stilla tar man en hel del av våra uppslag, tyvärr oftast för sent, men när det blåser verkligt då är man livrädd för att acceptera att man har haft fel. I stället för att diskutera i sak far man ut i allsköns betraktelser om högerburar och reaktionära påfund för att antyda att meningsmotståndarna har ondsinta motiv. Mer och mer har det blivit så att regeringen menar att kritik mot regeringen är någonting otillständigt, otillåtet. Det skall vara tyst i klassen. Man kan ibland fundera över om vår regering tänker återuppliva det gamla förlegade begreppet majestätsförbrytelse. Den opposition som inte faller in i ledet och prisar riksledningen är inte patriotisk. Socialdemokratin har gjort stort väsen av att den avskaffat excellenstitlar och regeringens befattning med ordensväsende och annat krafs. Men i den politiska debatten ger man en ny innebörd åt gamla tiders dogm om den konungsliga ofelbarheten. Skillnaden är att i språket betyder ”kungen” numera inte monarken, utan Palme och Sträng. Ännu har man ju inte begärt att vi skall stå i givakt och sjunga kungasången, när ni visar er, men det skulle liksom gå ihop med debattuppläggningen. Herr Sträng som gjorde sån succé med sin radioinsjungning av Internationalen skulle ju kunna ta ett nytt steg mot berömmelsens höjder genom att i dag hylla socialdemokratin med att intonera ”Du tronar på minnen från fornstora dar”. Men — för att återgå mera till allvaret — det produceras 1971 en poesi om statsmakten från ett lägre perspektiv än för 100 år sen. Även om de nyskrivna verserna inte heller är så där konstnärligt fläckfria kan de råka bli ganska uttrycksfulla.

Man tycker det är konstigt — som herr Fälldin så träffande uttryckte det — att det inte är socialdemokratin som i år vill stå i första ledet och ta krafttag mot arbetslösheten som den förr i världen satte en sån ära i att göra. I stället är det ju så att varje bevis regeringen för fram till mindre omfattande åtgärder är ofelbart, varje avvägning regeringen gör skall prisas som den perfekta. Finansutskottets socialdemokratiska majoritet fyller alla anspråk i den vägen. Om någon inom de socialdemokratiska leden skulle höja rösten och göra obehagliga påpekanden om brister i näringspolitiken eller i statsföretagen — då bli han något av en förrädare, i motståndarens tjänst. Nästan lika föraktlig som herr Fälldin och jag som i den socialdemokratiska propagandan nu ritas av som draghästar framför storfinansens vagn, där finansfursten sitter på kuskbocken och låter sin piska vina över oss. Vilken lysande humor, som den kungliga svenska socialdemokratin griper till när den kommer i trängt läge! Det ger oss ju bara en liten försmak av vad ni tänker dra till med inför valet 1973. Ni är hjärtligt välkomna med era nya geniala uppslag. Jag skall tala om för er om herr Fälldin och jag någon gång går och äter lunch på Industriförbundet så att ni kan skicka någon med och sedan trycka affischer om det. Det blir ett ömkligt skådespel för galleriet. Regeringen må naturligtvis tycka att dess politik är den klokaste, den mest genomtänkta. Allt fler utanför kanslihuset tvivlar på den saken. Men vad som är värre är, när regeringens tro på sig själv blir så stark, att det blir prestigen som styr. Om man inte kan erkänna misstag, lägga om kurs och ta förslag som kommer från annat håll, då blir också urvalet av verksamma motåtgärder mot arbetslösheten begränsat. Då saknas förutsättningarna för en konstruktiv politik som kan samla människorna, ge dem framtidshopp och förvissning om framtida trygghet. Debatten i dag, herr talman, gäller emellertid inte bara de omedelbara konjunkturpolitiska åtgärderna. Den måste också gälla skatter — och det långsiktiga ekonomiska perspektiv, som återverkar på dagens otillräckliga investeringsvilja. För att människor har det svårt beror också på att de inte ser den ljusning som de tycker sig behöva. Vi vet alla — inte minst finansministern — hur den förra skattereformen utarbetades. Det skedde inom kanslihuset, utan insyn. Riksdagen skulle enligt finansministerns uträkning få så kort tid som möjligt på sig 75 att ta ställning. Någon remissbehandling var det inte tal om. De stora löntagarorganisationerna fick inte tillfälle att säga vad de tyckte om förslaget. Ingen annan heller för den delen. Det kanske var dumt det, finansministern. En ordentlig remissbehandling kunde ha gett synpunkter och uppslag. Man kunde ha fått bort en del av de allvarliga brister som väl inte heller socialdemokratin önskade att skattereformen skulle ha. Och finansministern kanske inte hade låtit lura sig av ivriga propagandamakare på partistyrelsen att säga: Två tredjedelar skall få sänkt skatt 1971. Och i nästa andetag: Vi har rätt att bli trodda på vårt ord. Den rätten börjar nu bli tämligen förverkad. I varje fall när det gäller skatter. Det har inte gått som man sade. Det tjänar inget till att hänvisa till att det var kommunalskatterna som slog sönder den fina bilden — för det var just vad många redan 1970 sade skulle komma att hända. Och allt fler människor har upptäckt att det inte stämmer när socialdemokraterna säger att marginalskattefrågan är ett höginkomstproblem. Så är det inte — det är ett problem långt ner i inkomstskikten. En undersökning nyligen visar att det är i de lägre inkomstklasserna som man känner den största skattetröttheten. Genom att bostadsbidrag faller bort och daghemsavgifter stiger blir de samlade marginaleffekterna för många familjer hårda. Det måste löna sig att arbeta säger vi i Folkpartiet. Det instämmer väl även socialdemokraterna i. Men allt fler människor har gripits av en känsla att det faktiskt inte gör det. Och i många fall är det sant nog. Ett av problemen är kommunalskatterna och därmed utgiftsfördelningen mellan stat och kommun. Nu väntar vi alla på den översyn riksdagen begärt, herr Sträng. Den utredning som riksdagen två gånger begärt och som finansministern gång efter gång skjutit på. Vi har hört av oss då och då och frågat när den kommer. Vi har fått lugnande besked. Men när kommer den egentligen? Vilken dag? Varför tar det så lång tid att skriva direktiv? Ett annat viktigt krav som kan genomföras innan en större förutsättningslös skatteutredning blir klar, är inflationsskyddade skatteskalor. Allt fler tycker det är orimligt att inflationen med sina godtyckliga verkningar skall få bestämma hur mycket den enskilde betalar i skatt. Det måste bli ett slut på det systemet. Om finansministern tror att han skall kunna tiga ihjäl vår kritik, tror jag inte han får det så lätt med TCO. Om man ser på den svenska ekonomin på några års sikt, finner man en rad allvarliga problem. Ett sammanhänger naturligtvis med våra, sannolikt otillfredsställande, anknytningsformer till EEC. Under alla omständigheter kan vi räkna med en starkt växande internationell konkurrens. Det finns också risker för en protektionistisk utveckling i USA. Vänder vi blicken till vårt eget näringsliv finner man många starka och utvecklingskraftiga företag. De är de anställdas bästa skydd. Men förnyelsetakten är på många håll inte tillräckligt hög. Många av våra största företag lever på produkter där de grundläggande uppfinningarna ligger långt tillbaka i tiden. I takt med ett hårdnande konkurrensläge måste de nu finna nya produkter, göra inbrytningar med utgångsläge i ny teknisk utveckling, och det är där det ibland kniper. För många företag — särskilt mindre och medelstora — är den försämrade soliditeten en ömtålig punkt. Den s.k. EFO-gruppen — = Nr 140 sammansatt av experter från LO, TCO och SAF — skrev om detta: ”En Tisdagen den minskning av soliditeten utöver en viss gräns kan väntas påverka 7 december 1971 investeringsinriktningen till förmån för konventionella, mindre riskfyllda projekt och därmed reducera tillväxteffekten av en given samlad investeringsvolym. Solida företag har bättre möjligheter till långsiktig planering, blir mindre beroende av övergående förändringar i efterfrågan etc. och kan därmed erbjuda stabilare anställningsförhållanden.” Tryggheten för de anställda har sin främsta försvarslinje i de solida företagen. Den försämrade soliditeten har sina orsaker i en sjunkande självfinansieringsgrad. En låg självfinansiering kan skapa otrygga företag. Det har påpekats flera gånger av företrädare från fackföreningshåll. 1967 framhöll Arne Geijer i riksdagen att självfinansieringen inte bör sjunka lägre än den nivå där den då befann sig. ”Den kan gärna vara något högre”, sade Geijer. Sedan dess har emellertid företagens lönsamhet och därmed också självfinanseringsmöjligheterna inte utvecklats till det bättre. Det är ganska klart att det ökar företagens känslighet inför konjunktursvackor av den typ vi nu upplever. Jag har redan nämnt de mindre och medelstora företagen. De har i flera år fått en allt sämre situation. De drabbades hårt av kreditstoppet. De fick i många fall utomordentliga svårigheter att klara sin likviditet och också utvecklingsdugliga företag gav upp. Företagssparandet har gått ner förhållandevis mer i mindre och medelstora företag än i större. De har ett mera begränsat urval av finansieringsmöjligheter både i fråga om eget och främmande kapital. Varken aktieemissioner eller obligationslån är användbara metoder för deras kapitalförsörjning. Inte heller har de samma möjligheter som de stora företagen att få lån på den internationella kreditmarknaden. Den socialdemokratiska näringspolitiken — jag skall sluta med den, herr talman — har på senare år inte ägnat de här frågorna stor uppmärksamhet. Den har i hög grad präglats av hastiga utryckningar i olika krissituationer och framför allt av intresse för de statliga företagen. Expansionen skulle ju ett tag helt ligga på den statliga sektorn. Den var regeringens ögonsten som skulle skapa sysselsättning och utveckling. Det har inte gått så. Fiaskona har i stället hopat sig, och en orimlig uppmärksamhet har fått ägnas dessa ofta mycket svaga företag — i förhållande till det samlande näringslivet i Sverige. Näringspolitiken har präglats av en påtaglig vilja just till selektiva ingrepp och till ett regleringssystem. Man vill gärna ha förhandlingar och direkta kontakter med enskilda företag, man vill kunna styra och ställa direkt från kanslihuset. Och här skulle jag vilja säga att herr Sträng mitt i all sin personliga duktighet har haft en skötesynd: att själv vilja syssla för mycket med detaljfrågor för enskilda företag. Ibland har man frestat honom till det från näringslivshåll. De stora företagen kan ju i en dialog på finansministerns ämbetsrum göra sina intressen gällande; de små och medelstora kommer lätt i kläm. Man glider in i vad Assar Lindbeck träffande har kallat en ”myglingsekonomi”, där lyckade uppvaktningar blir viktigare än effektivitet i produktion och marknadsföring. Även den socialdemokratiska näringspolitiken har alltså inte lyckats fi uppfylla sina grundläggande mål: att skapa arbete och ge goda förutsättningar för sysselsättning. En näringspolitik värd namnet måste gälla hela näringslivet, inte bara de statliga företagen. Det första och grundläggande målet bli då att skapa allmänt goda förutsättningar för ett starkt näringliv. Jag upprepar: Det är de starka, solida företagen som ger de anställda den bästa tryggheten. Det här betyder inte att samhället kan eller bör avstå från varje styrning eller varje ingrepp, men så långt det är möjligt bör man eftersträva generella styrmetoder. Här går, herr talman, en skiljelinje mellan regeringens övertro på detaljregleringar och oppositionens liberalt inriktade politik.

Herr talman! Oppositionens olika talare har i dag påmint om att Sverige, om man tar hänsyn till den stora satsningen på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i dag har långt flera som står utan långsiktigt produktivt jobb än under hela efterkrigstiden. Läget är utomordentligt allvarligt, och det kommer med säkerhet att ytterligare förvärras under de närmaste mörka månaderna, det är de framtidsutsikterna som i hög grad präglat den hittills förda debatten. Men, herr talman, det bör väl kanske också sägas att det finns ljusare inslag i den här mörka väven. Omsättningen i detaljhandeln, som ju snabbt avspeglar människornas förväntningar, har under den senaste månaden på nytt börjat peka uppåt. Det finns tecken som tyder på att förlamningen efter vårens arbetskonflikt har börjat ge vika, att retroaktiva löneutbetalningar och skatteåterbäring positivt har påverkat konsumenternas köplust nu kort före jul. Detta är väldigt betydelsefullt, därför att sådana här tendenser kan få konsekvenser för tidigare led i distributionsoch produktionsprocessen. Man kan alltså få i gång hjulen. På vissa håll inom industrin — jag stryker under på vissa håll — tycks en förbättrad orderingång i varje fall kunna skönjas. Frågan är emellertid hur långtgående och bestämda slutsatser man vågar dra av de senaste veckornas positiva företeelser. Det är fortfarande osäkert om och när ett konjunkturomslag ute i världen får tillräckligt genomslag på vår ekonomi. Det kan dröja till andra halvåret 1972, i värsta fall ännu längre. Som vanligt är — vilket erfarenheterna från året bekräftar — prognoserna osäkra. Och behovet av generella åtgärder för att stimulera efterfrågan och de industriella investeringarna kvarstår. I ett par partiklar, som statsminister Palme har distribuerat till den socialdemokratiska landsortspressen och som jag starkt kritiserat, har herr Palme understrukit att det nuvarande krisläget är en sak och att våra långsiktiga strukturella problem är en annan. På den punkten har statsministern rätt. Även om vi kan lösa våra mest akuta sysselsättningsproblem och även om en konjunkturomsvängning i sinom tid får positiva konsekvenser för vår ekonomi, kvarstår dess grundläggande brister — de som herr Palme kallar för strukturproblemen. Deras bakgrund är inte den internationella konjunkturens svängningar. De har i allra högsta grad sin rot i den ekonomiska politik, som den socialdemokratiska regeringen bedrivit och som gått mot kulmen sedan mitten av 1960-talet. Det är framför allt dessa problem som jag vill ägna mitt anförande åt. För två år sedan befann vi oss på toppen av en högkonjunktur. Den galopperande inflationen stod i centrum för debatten liksom också den bristande balansen i våra utrikes betalningar och den alltmer försvagade valutareserven. Då som nu skyllde regeringen ifrån sig. Den hade inget ansvar för utvecklingen. Prisstegringarna berodde på den internationella konjunkturen. Vi importerar inflation, hette det. Trots att statistikens siffror klart visade, att Sverige hörde till de industriländer, som hade de högsta prisökningarna. För tre år sedan spelade arbetslösheten en stor roll i debatten. Och med rätta. Det var konjunkturavmattningen åren 1967-1968 som skapade sysselsättningssvårigheterna, ehuruväl arbetslösheten då var avsevärt mindre än i dag. Två år dessförinnan dominerades den politiska diskussionen av prisstegringarna. Inflationsdebattens vågor gick höga. Prisstegringarna var trots allt då lägre än vad de varit under de två senaste åren. Jag har påmint om dessa tre faser i den ekonomiska debatten för att påvisa hur pendlingarna mellan ytterligheterna, hur skillnaderna mellan vågdalar och vågkammar blivit allt kraftigare sedan mitten av 1960-talet och hur tendenserna till obalans i ekonomin under senare år har förstärkts. De svenska svårigheterna har — även om de självfallet påverkats av konjunkturomsvängningarna — bestått även då den internationella trenden varit klart positiv. Det måste alltså vara något speciellt som har drabbat den svenska ekonomin. Att så varit fallet har i själva verket bekräftats av långtidsutredningens analyser och även av de uttalanden, som finansministern själv gjort i de senaste årens finansplaner. Men förvisso kan man rikta strålkastaren på olika företeelser och utifrån sina egna värderingar göra gällande att några spelat en större roll än andra. Jag vill, herr talman, peka på följande: 1. Under den senaste femårsperioden har den offentliga sektorns inkomster i Sverige ökat från i runt tal 41 procent av bruttonationalprodukten till över 50 procent. 2. Den offentliga sektorns andel av bruttonationalprodukten i form av både offentlig konsumtion och offentliga investeringar har ökat från ungefär 27 procent år 1965 till 32 procent år 1970. 3. Denna expansion har i stor utsträckning skett på bekostnad av de privata investeringarna. Dessas andel av bruttonationalprodukten gick ner med nära 1 1/2 procentenhet — en minskning med 10—15 procent. 4. Industriinvesteringarna i vårt land har utvecklats långsammare än i våra viktigaste konkurrentländer. 5. Också den totala kapitalbildningen har minskat i förhållande till bruttonationalprodukten. Mellan 1965 och 1970 skedde enligt långtidsutredningen en nedgång från 25,5 procent till 24 procent. Samtidigt som kapitalbildningen minskat relativt sett, har de offentliga investeringarna ökat. 6. Sverige hade en långsammare tillväxttakt än flertalet västeuropeiska länder. Under perioden 1965—1970 låg bara Schweiz och Storbritannien efter oss i det hänseendet. Det bör uppmärksammas, att Sverige under första hälften av 1960-talet hade en tillväxttakt, som motsvarade 5,4 procent, medan motsvarande siffra för andra hälften inte ens uppgick till 4 procent, tvenne siffror som bör ställas i relation till genomsnittet i Västeuropa, 4,8 procent för första hälften och 4,4 procent för andra hälften av 1960-talet. Och vid bedömandet av vår tillväxttakt har man all anledning att ta hänsyn till Sveriges gynnsammare utgångsläge. 7. Vårt land har under andra hälften av 1960-talet haft internationellt sett mycket kraftiga prisstegringar. Sverige ligger i den absoluta toppen bland staterna i Västeuropa. 8. Löneökningarna i vårt land — industriarbetarlönerna ökade 8,7 procent år 1969, 11,6 procent 1970 och 9,1 procent 1971 — har i stort sett följt den europeiska trenden, men produktionen har utvecklats väsentligt långsammare. De disponibla inkomsterna har hos oss ökat med bara 2,7 procent 1969, 1,8 procent 1970 och 1,4 procent i år. För stora grupper har, som vi alla vet, den faktiska inkomsten efter skatt i själva verket minskat. Och vi har som bekant världens högsta skatter. Herr talman! Jag begär inte att finansministern skall dra exakt samma slutsatser som jag av dessa jämförelsesiffror. Men jag tror inte att finansminister Gunnar Sträng ensam med sitt samvete kan bestrida sambanden mellan vad jag här har dokumenterat och de — för att fortfarande använda socialdemokratisk förskönande terminologi — strukturförändringar som har ägt rum i det svenska folkhushållet under de senaste sex sju åren. Och dessa strukturförändringar kommer — som statsministern framhöll i de av mig apostroferade artiklarna — att kvarstå även då konjunkturerna svänger. Sverige måste alltså leva med sina ekonomiska problem under en stor del av 1970-talet. Det är realiteter som man inte kan bortförklara och som vi inte har rätt att dölja för de många människor vars medverkan och kanske t.o.m. offervilja vi måste vädja till för att på nytt vrida utvecklingen åt rätt håll. Jag har fått klart för mig, herr talman, att det är riskabelt att göra sådana här negativa, nedslående påståenden. Det utgör en brist på patriotiskt sinnelag — ville landets statsminister härom dagen låta påskina — att teckna verkligheten som den är. Även om det är besvärande måste det ändå vara en uppgift för oss alla — menade statsministern — att gå ut och uppmuntra, att tala om för alla hur bra vi egentligen har det, att låtsas som om inga problem existerade. ”Rosor på kinden och solsken i blick” — det skulle alltså vara mottot för en sant patriotisk oppositionspolitiker i 1971 års svenska folkhem. Nej, herr talman, det är en oppositionspolitikers uppgift — och för den delen också en finansministers uppgift — att skildra verkligheten. Att redovisa dagens problem, det är faktiskt inte att svartmåla. De enskilda människorna, de många familjer som inte får pengarna att räcka till, de många konsumenter som själva kan konstatera hur priserna stiger och hur litet pengarna är värda och de många som mister sina jobb när företagen slår igen, därför att höga kostnader begränsat företagens konkurrenskraft, de vet vilka svårigheter folkhushållet brottas med i dag. Att man går ut och inför dem predikar att den svenska ekonomin är god, att de små störningar som trots allt finns beror på president Nixon eller andra fula figurer och valutaspekulanter utanför våra gränser, sådant tror inte människorna på. Sådan verklighetsförfalskning slår tillbaka, det är min bestämda övertygelse. Vi måste kunna räkna med dessa människors medverkan då det gäller att gemensamt dra åt svångremmen för att klara upp situationen och få Sveriges ekonomi på fötter så snart som möjligt. Och det kan vi, herr talman, med gemensamma ansträngningar, med verklighetssinne, med varsamhet och arbetsamhet och med en ekonomisk politik och en skattepolitik som engagerar de enskilda individerna. Men en förutsättning för det är att vi talar sanning, att vi gör klart för våra väljare var problemen finns och hur vi menar att de skall lösas. Annars kan vi inte åstadkomma de insatser och den medverkan som är nödvändig. Det har varit ett av de största felen med den socialdemokratiska politiken under 1971 att ständigt tala om en konjunkturförbättring, medan antalet arbetslösa ökar. Sådant skapar inte förtroende. Herr talman! Låt oss mot den bakgrunden försöka ytterligare analysera vår ekonomi och dess långsiktiga ”strukturella” balansrubbningar. Det blir en analys som delvis kompletterar de siffror jag nyss angav. Vår industriella kapacitet — vad vi kan producera — är alltså i dag klart otillräcklig. Den borde ha varit större. Den vi har i dag utnyttjas visserligen inte helt i just dagens arbetslöshetssituation. Det är ju framför allt därför som oppositionen föreslagit generella stimulansåtgärder. På sikt måste emellertid en betydligt större del av vår gemensamma kaka avsättas för produktiva investeringar. Det var bristen på balans mellan kapacitet och efterfrågan som åren 1969 och 1970 ledde till de kraftiga prisstegringarna och underskottet i bytesoch handelsbalansen samt avtappningen av valutareserven, konsekvenser som självfallet ytterligare förvärrades genom den bristande återhållsamhet med de offentliga utgifterna och den överefterfrågan som allt detta medförde. Och när regeringen sedan i sin panik över betalningsutflödet alltför sent och först efter valet tillgrep långtgående restriktiva åtgärder för att vända utvecklingen, skedde detta i ett läge, då konjunkturen redan börjat visa påtagliga tecken till att svänga. Och denna restriktivitet bibehölls som bekant så länge, att arbetslöshetskrisen så småningom blev den realitet som vi nu alla är bittert medvetna om. De successiva lättnader som har skett under året och de konkreta stimulansåtgärder som vidtagits under hösten har måhända påverkat den ljusning i konjunkturbilden, som jag talade om i början av mitt anförande. De borde i varje fall ha medverkat till en sådan ljusning. Men de har alldeles uppenbart inte medfört den investeringsutveckling, som på sikt är avgörande för svensk handlingsfrihet och vårt välstånd. Vad händer — frågar man sig nu, herr finansminister — när konjunkturen vänder? Kanske i mars, kanske i juni, kanske först i oktober nästa år. Vi har ett stort uppdämt investeringsbehov. Vi måste bygga ut vår produktionskapacitet. Vi har också ett uppdämt konsumtionsbehov. Och ett behov av sparande och av riskvilligt kapital. Vi har så småningom att räkna också med en lageruppbyggnad och kraftigt automatiskt ökande offentliga utgifter. Långtidsutredningens beräkningar i det hänseendet bidrar inte till att göra nattsömnen bättre. Vilken handlingsberedskap har Sverige då konjunkturen definitivt vänder, finansminister Sträng? Jag kan tänka mig att finansministern så snart han kommer upp omedelbart replikerar, att med den frågan har jag bekräftat kritiken mot oppositionens generella stimulansåtgärder. Jag vill redan nu säga, eftersom min repliktid kommer att vara begränsad, att ett sådant argument saknar bärkraft. Oppositionens stimulanspaket har nämligen det dubbla syftet att dels bidra till att lösa den arbetslöshetskris vi nu har och dels göra detta på sådant sätt, att det får positiva följder även för framtiden. Åtgärder som både direkt och indirekt syftar till att öka våra produktiva investeringar och som till sin natur är sådana, att de snabbt kan anpassas efter konjunkturvariationerna, är långt bättre ägnade att motverka de långsiktiga risker jag har antytt för den framtida konjunkturen än åtskilliga av de selektiva regeringsförslag, som på sikt minskar det utrymme som står till investeringarnas förfogande.

Det är inte sant. Det vet våra politiska motståndare. Vad vi föreslagit överenstämmer i mycket stor utsträckning med de rekommendationer som OECD och liknande organisationer har rekommenderat som lämpliga konjunkturpolitiska åtgärder och för att stimulera investeringarna. De många som är arbetslösa till följd av en felaktig ekonomisk politik känner inte trygghet i ordets rätta bemärkelse, även om de genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder får ekonomiskt stöd. Det är enligt min uppfattning icke frågan om ett antingen—eller. Det är inte frågan om antingen höga skatter eller social otrygghet. Vi vägrar att godta en ekonomisk politik, som förutsätter en ständigt ökande offentlig sektor, ett däremot svarande behov av ständigt ökande skatter, om den politiken leder till vikande sysselsättning och behov av nya sociala stödåtgärder. Det samhälle som driver en sådan kombinationspolitik är inte vad jag menar med ett ”starkt” samhälle. Herr talman! Ovårt land skall kunna bota de senaste årens ”inflationsinfluensa” och de andra sjukliga förändringar som under dessa år drabbat vår i grunden sunda ekonomi, då måste vi med gemensamma krafter bygga upp en produktionskapacitet, som ger oss handlingsfrihet inför omvärlden och konkurrensstyrka. Sverige måste för export kunna producera minst lika mycket som vi köper utifrån. Vi måste alltså avdela tillräckligt mycket av våra gemensamma tillgångar för långsiktiga produktiva investeringar. Vi måste alltså avstå från att konsumera för att kunna producera. För att lösa den uppgiften måste vi också åstadkomma ett sådant klimat i vårt land, att enskilda människor — företagare och anställda — får lust att mer än hittills engagera sig med arbetsinsatser och initiativ. Det räcker alltså inte att ge utrymme för en kapacitetsutbyggnad. Det måste också finnas vilja att använda det utrymmet.

Kan de räkna med stöd av samhället? Kan de förutsätta att deras insatser kommer att uppskattas? Kan de utgå ifrån att regeringspolitiken på alla olika områden, där det politiska spelet utövas, kommer att inriktas på positiva, näringsvänliga initiativ och företagsfrämjande åtgärder? Dessa människor har — på näthinnan och trumhinnan — kvar intrycken av den socialdemokratiska näringspolitikens alla utsvävningar, av beskyllningar, anklagelser för profitbegär och bristande samhällssolidaritet. De känner sig ofta stå utan stöd i den kampanj, som aktivistgrupper av olika slag bedriver emot en verksamhet, i vilken dessa människor satsar sin duglighet, sin arbetsamhet och sina ekonomiska tillgångar. Visst har finansminister Gunnar Sträng, det erkännandet vill jag gärna ge honom, många gånger strukit under att Sveriges välstånd är beroende av vårt näringsliv. Men det har i regel varit i högtidliga sammanhang eller då anklagelserna blivit så påtagliga, att de uppenbarligen oroat även en finansminister, som ehuru långtifrån slätkammad ändå sover gott om natten. Det allmänna intrycket har kvarstått hos dessa människor, ett intryck av — låt mig uttrycka mig mjukt — bristande uppskattning och bristande förtroende från regeringspartiets sida. Även om den svenska företagsbeskattningen i många hänseenden är tillfredsställande i sin konstruktion, är den ändå nu starkt kostnadsbelastande. Skatteoch kostnadstrycket har under de senaste åren skärpts, och de kompensationskrav som de rekordhöga direkta skatterna utlöser hos enskilda arbetstagare slår ofelbart igenom på företagens lönekonton. Någon måste ju betala. Den utväg som har stått företagen till buds att värja sig mot dessa krav, nämligen att gå ut i en stor arbetskonflikt, har inte framstått som realistisk med hänsyn till de ofta katastrofala konsekvenser för hela samhällsekonomin som skulle bli följden av en stor konflikt. Jag förstår att de har valt uppgörelse framför strid. Det är helt naturligt. För förtroendet för regeringen och för framtiden spelar EEC-politiken en stor roll — det vill jag starkt stryka under. Vi hade förra veckan en många timmar lång debatt om EEC. Det finns ingen anledning att i dag rekapitulera hela det meningsutbytet. Låt mig bara konstatera, att allt i dag tyder på att Sverige får bara en bråkdel av vad till och med regeringen ansåg nödvändigt för att skapa den tillförsikt för framtiden som en utveckling av svenskt näringsliv och svensk ekonomi kräver. Det beror inte på oss, säger de socialdemokratiska förhandlarna. Vi har inte velat sälja vår neutralitetspolitik för en grynvälling. Nej, det har 83 verkligen ingen begärt. Det enda vi har begärt är att förhandlingarna skulle föras på ett målmedvetet och realistiskt sätt och med klar insikt om våra möjligheter att få gensvar för våra önskemål nere i Bryssel. Det har inte skett. Regeringen har under förhandlingarnas gång bytt ståndpunkt inte mindre än tre gånger. Sådant inger inte förtroende. Regeringen har hattat fram och tillbaka. Sverige har dessutom ställt pretentiösa krav utan att vilja ge någonting i stället. Nu har dessa förhandlingar försatt oss i en väldigt dålig förhandlingsposition. Sverige får finna sig i att ta vad EEC erbjuder. Vi har ingenting att bjuda i stället.

I debatten förra veckan frågade herr Burenstam Linder i vilka hänseenden regeringen kommer att lägga om sin ekonomiska politik för att kompensera de olägenheter som vårt stående utanför den europeiska gemenskapen kommer att medföra. Statsministern blev honom svaret skyldig. Han ansåg sig inte ens böra besvara den interpellation i vilken herr Burenstam Linder ställde sina frågor. Jag frågar därför nu: Är regeringen beredd att vidta målmedvetna åtgärder för att förbättra det allmänekonomiska klimatet och förutsättningarna för investeringsinsatser från näringslivets sida? Är regeringen inriktad på att bäde sakligt och psykologiskt söka förbättra relationerna mellan regeringsmakt och företagsamhet, att gå igenom hela fältet av åtgärder som kan vara tänkbara för att stimulera produktionen? Utan att fördjupa mig i detaljer tror jag mig veta, att den danska regeringen har gjort ett sådant försök att gå igenom ett helt stimulanspaket för näringslivet. Eller kommer regeringen att fortsätta att ge nålsting, att anklaga och utmana, att med andra ord dämpa den tillförsikt och den framtidstro som är nödvändig för att det skall bli någonting av med våra industriella hjuls rullande? Det är, herr talman, med oro — inte minst mot bakgrund av vad jag här sagt — som man följer dagens debatt i den socialdemokratiska pressen. Den svenska ekonomins just nu brännande problem, oron och osäkerheten bland enskilda människor, tycks nämligen plötsligt ha placerat svensk socialdemokrati vid ett vägskäl. En utomstående betraktare kan i diskussionerna urskilja två linjer. Den ena linjen knyter an till ett anförande, som Ernst Wigforss höll för några veckor sedan i Malmö. Den andra är — utan att förolämpa herr Wigforss — mera förnuftsinriktad, inte så känslobetonad. Den förstnämnda linjen innebär att vår blandekonomis svaghet skulle vara dess alltför många kapitalistiska inslag. De enskilda företagarnas rörelsefrihet skulle alltså vara för stor. Staten har utövat sina planerande och styrande funktioner i alltför begränsad utsträckning. Vad det nu gäller är alltså att ta nya steg mot samhällets omdaning i socialistisk riktning, att bryta kapitalets makt, att låta de anställda få ett större ansvar för produktionen, en direkt styrning av den, att med andra ord vidga utrymmet för samhällelig central planering och ledning. Det är den ena linjen.

Det är som sagt intressant att följa den här debatten. Intressant därför att så många socialdemokratiska röster har höjts för den första handlingslinjen, den linje som innebär en radikalisering av politiken, ett överförande av nya maktbefogenheter på samhällets olika organ och en däremot svarande begränsning av den enskildes rörelsefrihet. Blandekonomins hittillsvarande gränsdragning mellan skilda funktioner skulle alltså ersättas av något slags ”pytt-i-panna-ekonomi”. Det här är en oroande utveckling, herr talman, en utveckling som avtecknar sig mot bakgrunden av de socialdemokratiska pressrösterna. Oroande med hänsyn till välståndet och vår utveckling som demokrati. Jag tror personligen inte att svenska folket i val skulle acceptera en sådan omläggning av vår ekonomiska politik, om den presenterades ordentligt. Jag tror att svenska arbetstagare hyser en sund skepsis mot socialiseringsexperiment av olika slag, att det finns ett klart misstroende mot förmågan hos kanslihusets eller de stora organisationernas byråkrater att leda företag och att ”göra affärer”, hur kompetenta de här människorna än må vara i andra hänseenden. Och jag tror också att man kan räkna med att en sådan här skärpningspolitik möter ett klart ogillande från den alldeles övervägande majoriteten av svenska väljare. Jag tror att allt flera inser att det är omöjligt att bota Sveriges ekonomi med åtgärder av det slag som är problemens orsak. De motsvarar inte ens Döbelnsmedicinens krav. Den sjuke blir ej frisk i dag, blott i morgon sjufalt värre. De här tendenserna är allvarliga också ur en annan synvinkel. Jag kommer tillbaka till kravet på förtroende, eftersom förtroende är en förutsättning för ett positivt investeringsklimat, för lusten att plöja ner pengar i företagsamhet och i sysselsättning. Med de här tendenserna, som kommer till uttryck i den socialdemokratiska pressen, kommer naturligtvis förtroendeklyftan att växa och investeringslusten ytterligare att dämpas. Vi får därmed inte den kapacitetsutbyggnad som även den socialdemokratiska regeringen anser nödvändig för vårt lands välstånd. Och det är mot den bakgrunden som man också ställer sig frågande — för att uttrycka det försiktigt — till LO:s just nu aktuella utspel. LO:s ledning består ju av förnuftiga, kloka och i ekonomiska förhållanden förfarna människor. Det vore därför naturligt, om LO pläderade för en politik som gav ökade resurser åt enskilda arbetstagare, åt enskilda människor, och möjligheter för dem att förvärva andelar i svenska företag. En sådan ägandespridning på enskilda individer har moderata samlingspartiet arbetat för konsekvent, inte minst under de senaste tiotalen år — en politik alltså som syftar till att göra enskilda människor och enskilda hushåll delaktiga i förmögenhetsbildningen i det svenska samhället. Men nu vill LO tydligen gå en annan väg, den kollektiviseringens väg som hittills lett till — om vi undantar det exeptionella senaste året — ett oavbrutet minskat enskilt hushållssparande under snart sju år och, om man skall tro låginkomstutredningen, till att flertalet människor saknar egna kapitaltillgångar. I stället för att stimulera till enskilt sparande och uppbyggnad av enskilda kapitalresurser syftar alltså tydligen LO — liksom hittills i stor utsträckning regeringspartiet — till att öka det kollektiva sparandets inflytande och att tt utnyttja detta sparande för politisk styrning av enskilda företag genom beslut av några få i de kollektiva organens ledning. Den beskrivning som LO i denna skrivelse till regeringen gör av det svenska näringslivets investeringsläge, av den sjunkande självförsörjningen, det ökande beroendet av lånat kapital, den minskande lönsamheten och de skärpta kraven på internationell konkurrenskraft, är i allt väsentligt riktig. Men slutsatserna, herr talman, av den teckning av läget som LO gör kan i allra högsta grad ifrågasättas — nämligen av vad som mot denna bakgrund just nu behövs är ökad politisk styrning av svenska företag. Vi vet ju ännu inte om regeringen kommer att knyta an till LO-förslaget. Vad vi vet är att alldeles oavsett vilka sakliga och ekonomiska konsekvenser som dessa idéer kan få för vårt lands välstånd och för demokratins funktionsduglighet, är det naturligt att sådana här tankegångar måste oroa de många som går och bär på investeringsplaner och som tvekat att förverkliga dessa — över huvud taget eller innanför landets gränser — därför att de har varit oroade för den framtida utvecklingen och företagsamhetens villkor. LO:s hugskott — om jag får kalla det så — är alltså ett uttryck för just det sätt att handla som kan skapa misstro och motsättningar i ett samhälle som har allt att vinna på samverkan. Jag vill påminna om att AP-fonden ju skall garantera utfästa pensionsförpliktelser. Kapitalbehovet i vårt näringsliv är betydande. Om nu tvångssparandet i AP-fonden är för stort — som många gör gällande att det är — finns det två vägar att gå, om man inte är ute i rent politiska syften. Den ena vägen innebär att man begränsar AP-uttaget för att göra det möjligt dels för enskilda arbetstagare att få högre löner, att spara och göra riskvilliga satsningar, dels för företagen att skapa större möjligheter att finansiera sina investeringar. Den andra vägen som man också kan välja är att via kreditinrättningar av olika slag — och dit hör som bekant även stora statliga banker — kanalisera överskott på AP-medel till produktiva investeringar i högre grad än man hittills har gjort. Det vore en konsekvent tillämpning av de principer på vilka det svenska AP-systemet bygger. Dessutom vill jag påminna om att AP-systemet kom till efter hårda motsättningar — inte om behovet av tilläggspensionering utan om hur detta sociala trygghetssystem skulle byggas upp. En folkomröstning föregick beslutet. Svenska folket bereddes alltså den gången tillfälle att ta ställning till om och hur ett sådant här socialt system skulle utformas. Syftet var att ge alla trygghet på ålderdomen. De farhågor som då uttrycktes, framför allt från oppositionspartierna, nämligen att fondbildningen skulle kunna utnyttjas för att skapa maktkoncentration och socialisering, tillbakavisades bestämt från motpartens sida. Mot den bakgrunden, herr talman, förutsätter demokratisk anständighet, om regeringen verkligen skulle acceptera LO:s tankegångar, att frågan om socialisering genom fonderade AP-medel göres till föremål för folkomröstning. Herr talman! Herr Palme har så rätt, så rätt. De strukturella problemen i vårt land kommer att kvarstå, även om den nuvarande arbetslöshetskrisens mest påtagliga olägenheter kan lösas genom de olika förslag som vi nu diskuterar. Men begreppet ”strukturproblem” har fått en helt annan dignitet än vad det hade tidigare. Förr avsåg begreppet strukturproblem i stort sett förändringar i olika industriella branscher, orsakade av den tekniska och ekonomiska utvecklingen samt den internationella konkurrensen och arbetsfördelningen i en fri värld. Sådana strukturproblem har alltid funnits i ett fritt konkurrerande näringsliv och kommer alltid att finnas. Varken ekonomi eller politik är något statiskt. Detta slags strukturförändringar sker i dag i vårt land mycket snabbare än tidigare och ställer därför större krav på anpassningsförmåga, förutseende och skicklighet av de enskilda företagarna än vad fallet var tidigare. Och de här förändringarna ställer också krav på dem i de olika ländernas regeringar som genom lagstiftning och den ekonomiska politiken drar upp ramar för företagsamhetens arbete. Men nu har begreppet ”strukturförändringar” givits en annan innebörd, en mera politisk, under de senaste åren. Det har i stor utsträckning kommit att innefatta den påverkan och den omgestaltning som politiskt betingade åtgärder kan åstadkomma inom den produktiva sektorn i en demokratisk stat. De strukturproblem som vi tidigare hade är relativt små i förhållande till dem som det kan bli fråga om vid förverkligande av de politiska tankegångar som under de senaste månaderna kommit till uttryck i socialdemokratisk press och, nu senast, i det här LO-förslaget till regeringen. Och jag upprepar att regeringen Palme står vid skiljevägen. Skall vi till de konfrontationspolitiska åtgärder som i hög grad har betecknat de senaste årens utveckling få en ytterligare tillspetsning av motsättningarna i samhället, då finns det anledning att ompröva den tillförsikt som jag trots mina kritiska synpunkter ändå hyser inför framtiden. Då finns det skäl att dämpa förhoppningarna om att vår i grunden goda ekonomi skall genom lämplig medicinering kunna botas inom den närmaste femårsperioden. Då finns det risk för att de prognoser som långtidsutredningen uppställde för den kommande utvecklingen kullkastas, att med andra ord den optimism, som långtidsutredningen bakom de många mörka inslagen i väven ändå ansåg sig kunna ge uttryck åt, måste förbytas i djup pessimism.